Herr talman! Statsrådet Leijon och jag är överens om att en demonstration inte behagar alla. Jag tycker också att fackförbundet uppträdde korrekt då det tog avstånd från de här dumheterna. Jag skulle kunna fortsätta debatten en stund till, herr talman, men jag skall inte göra det. Jag har flera exempel på övertramp att redovisa, och jag har en del krut kvar, men jag skall, herr talman, bara sluta med att säga: Gud bevare fäderneslandet från löntagarfonder!
Herr talman! Jag vill bara säga att vi väl kan vara glada åt att Filip Fridolfsson har en del krut kvar, för det skulle bli tråkigare i kammaren om han inte hade det.

Herr talman! Jag ber först att få tacka för svaret. Jag tycker att bostadsministern både här i dag och i samband med helgens bostadskonferens gett uttryck för ett engagemang i denna fråga, och det är bra. Det här är nämligen ett mycket större problem än vi tidigare anat. Jag har med mig brev ifrån fem av Värmlands kommuner, där drabbade människor beskriver sin situation. Jag skall bara citera ett par rader ur ett av breven, som kommer från Kristinehamn: ”Under psykisk press och med stor oro för hälsan har vi tvingats leva i ett mögelskadat hus i hela sex år. Sex års oförskyllt lidande måste få ett slut. Regeringen borde hjälpa tiil så att vi snabbt kunde få ett prejudikat. Byggbolagen måste ta sitt ansvar och åtgärda dessa fuktskadade hus.” Problemen med mögelhusen har under de senaste dagarna kommit att stå i fokus, bl.a. på grund av den uppmärksammade processen i Falun angående Falu kommuns bostadsområde Slätta med drygt 170 hus byggda under tiden 1979-1982, vilka har omfattande fuktoch mögelskador. Jag tänker dock närmast på alla de enskilda människor som har samma problem med sina hem som de man har i Slättaområdet, men vilkas fall aldrig kommer så långt som till vare sig förlikning eller process. Det är deras tragedier som återges i denna brevhög. Det står alldeles klart att produkterna, dvs. villor eller marklägenheter, daghem och skolor som i dag är behäftade med fuktoch mögelskador, inte håller måttet för vad som presenterades vid köptillfället. Dessa husägare måste följaktligen få hjälp. Det är i och för sig bra att förmånliga lån kan ställas till deras förfogande, men enligt min och många andras mening skall dessa skador åtgärdas, och detta skall till 100 96 bekostas av dem som är ansvariga, dvs. säljarna eller byggnadsentreprenörerna, och inte av köparna, som helt oförskyllt har hamnat i denna situation. Jag vill med anledning av svaret ställa ett par följdfrågor. För det första: Ställs det inte från departementet några krav på dem som har byggt eller sålt dessa hus, som bevisligen är behäftade med mögeloch fuktskador? För det andra: När det gäller beskedet om att ränteoch amorteringsfria lån kommer att ställas till de drabbade husägarnas förfogande vill jag fråga bostadsministern om de lån som ställts i utsikt kommer att medges utan någon som helst tidsbegränsning. För det tredje: Kommer staten under inga omständigheter att återkalla dessa lån?

Herr talman! Jag tackar för svaret och håller med om att det kanske ofta är komplicerat att fastställa skuldfrågan. Jag har varit i förbindelse med många villaägare som vittnar om hur byggföretagen bl.a. försöker att stoppa deras skadeståndskrav. Eftersom den här frågan är så komplicerad vill jag gärna testa statsrådet när det gäller en tanke som har förts fram både i de nämnda breven och i telefon. Det hävdas att det borde vara angeläget att departementet skyndsamt och med hög ambition tar itu med det allt större problemet genom att helt enkelt tillsätta en expertutredning om fuktoch mögelskador. Många anser — och jag delar den uppfattningen — att vi hittills inte har sett mer än toppen på ett isberg. Sedan är det bra, att om ägarna vidtar de nödvändiga åtgärderna för att återställa husen i det skick de befann sig i vid försäljningstillfället då köpekontraktet skrevs, kommer pengarna att till hundra procent tillfalla ägarna. Såvitt jag förstår blir det då fråga om en ren gåva, under förutsättning att det vidtas åtgärder.

Herr talman! Visst är vi tacksamma för att den här propositionen skall komma, men utan att ha tagit del av dess innehåll har jag klart för mig att det fr.o.m. nu gäller att gardera sig för den tid som vi har framför oss, så att samma förhållanden inte upprepas. De aviserade åtgärderna är i och för sig bra, men min fråga gällde närmast, som statsrådet förstår, de skador som redan har inträffat. Jag tycker att man i första hand bör sträva efter att om möjligt få till stånd en förlikning som är fullt godtagbar för ägaren. Lyckas man inte med det, får man försöka få till stånd en process. Den här frågan börjar få sådana proportioner att det uppstått ett stort engagemang ute i landet. I Värmland har man nu för första gången dömt ut en villa — i och för sig snygg och fin exteriörmässigt, men icke beboelig. Familjen har fått lämna villan. Vi tror att detta fall bara är början på en mycket besvärlig utveckling. Jag är dock tacksam för svaret på min fråga. Vi skall studera propositionen, och jag hoppas att de aviserade lånen i någon mån kommer att hjälpa dem som redan är drabbade.

Herr talman! Rune Backlund har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder så att televerkets distributionsnät anpassas till distriktsindelningen för de regionala TV-sändningarna. I sin fråga tar Rune Backlund upp mottagningsförhållandena i nordöstra delen av Jönköpings kommun, där det inte går att ta emot Smålandsnytts sändningar, men däremot Västnytts. Problemet är inte unikt. Liknande svårigheter finns i andra delar av landet. Bakgrunden är att landets distributionsnät byggdes ut när regionala program inte fanns och då ambitionen var att ge bästa möjliga rikstäckning. För att åstadkomma en täckning som helt följer regionindelningen krävs omfattande investeringar i kompletterande sändare. För hela landet torde det röra sig om bortåt 50 milj.kr. I den investeringsplan för sändarnätet som fastställdes av riksdagen våren 1981 anges att ”utbyggnaden av särskilda sändare för regional-TV under femårsperioden slopas utöver nödvändiga kompletteringar i förbindelser som kan föranledas av tillkomsten av nya regioner”. F. n. torde detta vara en ordning som vi får acceptera. Med hänsyn till den allmänna återhållsamhet som krävs på alla samhällsområden är det knappast försvarbart att satsa stora belopp på detta ändamål.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för det svar som jag har fått, men jag är inte nöjd med det. Det är inte tillfredsställande att ca 10 000 invånare i ett regionalt TV-distrikt inte kan se de nyhetssändningar som vänder sig till befolkningen inom distriktet. I det fall som jag tar upp i min fråga kan de invånare som är bosatta på den östra sidan av Vättern, från Gränna-Visingsö i norr och ned till Huskvarnaområdet, inte se Smålandsnytt. I stället får de se nyhetssändningarna för Västsverige, dvs. Västnytt. De får då nyheter från ett område som de har mycket litet kontakter med. Besvikelsen blev stor bland befolkningen i området när det i samband med att Smålandsnytt startade sina sändningar i början av året visade sig att man inte kunde ta in den nyhetssändning som vänder sig till befolkningen i Smålandslänen. Orsaken till detta förhållande är att televerkets distributionsnät för TV-signaler inte överensstämmer med den distriktsindelning som gäller för de regionala TV-sändningarna. I det här fallet får man sina TV-signaler från Skövdesändaren på Västgötasidan, inte från en sändare i Småland. Från televerkets sida har man sagt att man inte i avtalet med staten har förbundit sig att placera utsändningen av lokalprogrammen rätt i förhållande till distriktsindelningarna. En ändring på den punkten skulle kräva ett nytt avtal. När man läser svaret inställer sig en liten fundering. Det är ju så att de TV-tittare som bor i det här området betalar samma licensavgifter som alla andra licensbetalare, och rimligen borde man då kunna få ta del av samma TV-service. Jag kan för min del bara beklaga statsrådets negativa inställning. Svaret ger inget som helst hopp om någon öppning beträffande möjligheterna att lösa frågan för de 10 000 i detta område som väntar på att få se Smålandsnytt. Under överskådlig tid får väl dessa TV-tittare finna sig i att inte få se de TV-nyheter som vänder sig till dem. Därigenom tycker jag att man förfuskar en del av den tanke som låg bakom utbyggnaden av regional-TV. Jag tycker nog att det borde finnas utrymme för en viljeyttring att försöka klara av en utbyggnad eller förändring av distributionsnätet och åtminstone ange en tidsplan för när detta kan vara klart. Riksdagsbeslutet togs 1981. Smålandsdistriktets sändningar började i år och har alltså tillkommit efter detta beslut. Jag tycker det borde finnas åtminstone någon viljeyttring från statsrådet om att man med regional-TV skall nå alla dem som är bosatta inom ett och samma distrikt.

Herr talman! Den viljeyttring som Rune Backlund efterlyser är mycket konkret och mycket enkel: Regional-TV är viktigt. De regionala TV programmen är så angelägna att man inte har avvaktat med etablerandet av Smålandsnytt till dess man hade ekonomiska resurser att tillgodose var och en av dem som bor i området. Det hade naturligtvis varit en möjlighet att tillmötesgå det rättvisekrav som Rune Backlund ställer. Man har valt att starta verksamheten även om man f. n. inte har resurser — och det har vi faktiskt inte — att bygga om och bygga ut sändarna så att alla kan se. Vi måste väga detta mot andra angelägna behov. Men i detta ligger inget underkännande av de krav som riktas av dem som bor i de områden där man inte kan se sändningarna. Jag medger att det är berättigade önskemål man har. Det är emellertid lika viktigt att, i det ekonomiska läge som vi i dag befinner oss i, hushålla med de pengar vi har och låta det som är mest angeläget gå före. Faktum är ju att utöver de regionala programmen har dessa tittare en mycket god TV-mottagning, och denna har ansetts ha den viktigare funktionen.
Herr talman! Jag kan instämma i den kommentar statsrådet gör när det gäller vikten av att bygga ut och vidmakthålla dessa sändningar. Men det är klart att det är minst lika viktigt att dagens sändningar också når alla dem som bor inom ett sådant område. Det är ju ingen liten grupp som står utanför. Det handlar om 10 000 invånare i distriktet som inte kan se sändningarna. Vad jag efterlyser är någon form av viljeyttring från statsrådets sida när det gäller att åtminstone få fram en plan för när man kan lösa dessa frågor. I det svar som jag har fått görs det bara en kommentar om att man inte kan förvänta sig att det skall ske någonting. Man kan säga att detta svar innebär att invånarna i området kan få vänta fem, tio, femton år eller i all evighet innan de får se Smålandsnytt.
Herr talman! Det besked jag har lämnat har jag självfallet lämnat i det budgetperspektiv under vilket vi f. n. arbetar. Jag anser det inte rimligt att göra uttalanden om insatser utanför den period som vi f. n. bereder inom ramen för kommande budgetår.

Herr talman! Marie-Ann Johansson har frågat mig om vilka skäl som ligger bakom regeringens beslut att bevilja statsbidrag till fyra fristående skolor i Göteborg. Göteborgs skolstyrelse har avstyrkt statsbidrag till Drottning Astrids skola och Vasaskolan. Länsskolnämnden i Göteborgs och Bohus län har tillstyrkt statsbidrag till samtliga fyra skolor, medan skolöverstyrelsen tillstyrkt statsbidrag för samtliga utom Vasaskolan. Grunden för statsbidrag till fristående skolor, utom vad gäller internationella skolor, är att deras verksamhet pedagogiskt eller på annat sätt är sådan att den kan ge erfarenheter av värde för det allmänna skolväsendet. De båda konfessionella skolorna på kristen grund i Göteborg som regeringen förklarat berättigade till statsbidrag, Drottning Astrids skola och Vasaskolan, har själva hävdat att deras verksamhet har det värde som förutsätts. Jag har sett det som angeläget att ge skolorna en chans att visa om de har rätt. Jag har också sett det som logiskt att statsbidrag medges till konfessionella skolor som vilar på kristen grund när skolor som vilar på antroposofins grund får bidrag. För att följa upp beslutet om statsbidrag till fristående skolor har regeringen uppdragit åt SÖ att utvärdera verksamheten vid skolorna och göra en bedömning av i vilken omfattning och på vilket sätt de erfarenheter som görs i skolorna kan överföras till det allmänna skolväsendet.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Vi har vant oss vid att det i dessa tider sparas och skärs ned på det mesta. Från vpk har vi haft anledning att kritisera både denna regering och föregående regeringar för en i vårt tycke felaktig och förödande nedskärningspolitik som lett till arbetslöshet och försämrad service. Men i dag diskuterar vi det motsatta. Vpk har länge motsatt sig statliga och kommunala bidrag till de privata skolorna. Vi menar att resurserna bör läggas på att göra den vanliga skolan så bra som möjligt. Vi anser att det är fel att skilja ut barn till olika skolformer. Alla barn skall ha samma chanser och möjligheter. Nu är det inte så. Många undersökningar visar att man inte ens i den vanliga skolan har lyckats med att överbrygga de olika förutsättningar som skilda hemmiljöer ger barnen. Men att acceptera och ge bidrag till privatskolor är att från början ge upp denna strävan att alla barn skall ha samma möjligheter. Det är förvånande att den socialdemokratiska regeringen anser det både ideologiskt och ekonomiskt försvarbart att inte bara ge bidrag till privatskolorna utan dessutom ge bidrag utöver vad SÖ och skolstyrelsen i Göteborg har rekommenderat. Många med en progressiv ideologi är i dag besvikna. Ett utslag för denna besvikelse är det öppna brev som en rektor i Göteborg har skrivit till Bengt Göransson och som jag nämnde i min fråga. I svaret säger Bengt Göransson att grunden för statsbidrag är att verksamheten pedagogiskt eller på annat sätt är sådan att den kan ge erfarenheter av värde för det allmänna skolväsendet. Om man nu tycker att det är värdefullt att pröva olika pedagogiska modeller — och det kan jag hålla med om att det är — borde man kunna göra det i den allmänna skolan och inte överlåta det till privata skolor. Sådana försök pågår redan till viss del. Det måste vara viktigt att de görs i den vanliga skolan, eftersom det är där som en eventuell ny pedagogik sedan skall fungera. Det kanske inte går att göra en ekonomisk och storleksmässig jämförelse, men jag tycker att det är principiellt fel att bidrag ges till privata skolor samtidigt som man inte anser sig ha råd att t.ex. avskaffa de lärarlösa lektionerna. Jag har ställt min fråga om skolorna i Göteborg, men det gäller här hela principen bakom privatskolorna. Jag vill avsluta med att fråga Bengt Göransson om statsrådet, i likhet med oss, anser att skolan skall sträva efter att ge alla barn samma möjligheter och samma grund att stå på när de sedan går ut i livet. När det gäller dessa kristna skolor ställer jag mig frågande till på vilket sätt de kan tillföra det allmänna skolväsendet något. Av svaret kan man se att också Bengt Göransson gör det. Vad händer om dessa skolor inte anses tillföra det allmänna skolväsendet något värdefullt? Kommer de i så fall att inte längre få statsbidrag?

Herr talman! Bakgrunden till att fristående skolor under vissa förutsättningar kan få statsbidrag är ett riksdagsbeslut från i fjol höst. I ett särskilt yttrande till det utskottsbetänkandet anför vpk-ledamoten Björn Samuelson att han för sin del inte har något att erinra mot vad utskottet förordar om bidrag till vissa fristående skolor. Jag har därav dragit slutsatsen att riksdagen möjligen var enig i sitt beslut om att sådana skolor skulle kunna få bidrag. När beslutet nu är detta, när vi en gång har tagit ställning till den typ av skolor som representerar en särpräglad pedagogik eller på annat sätt skiljer sig från det ordinarie skolväsendet, är det naturligtvis viktigt att vi tillämpar dessa regler på ett rimligt, rättvist och objektivt sätt. Jag har då konstaterat att vissa skolor på konfessionell grund, på kristen grund — det gäller katolska skolor — eller på antroposofisk grund har ansetts behöriga såväl av skolstyrelser i landet — det gäller alltså inte Göteborg — och av länsskolnämnder som av skolöverstyrelsen. Att i det läget urskilja vissa kristna skolor, nämligen de som arbetar på svenska kyrkans grund, har jag inte ansett rimligt. Av det skälet har också skolor på kristen grund, dvs. tillhöriga svenska kyrkan, enligt regeringens beslut fått bidrag. Detta är naturligtvis inte på något sätt en konflikt med uppfattningen att vi skall ha en god grundskola för alla. Det är i själva verket bara ett erkännande av att det finns ett begränsat antal skolor med en avvikande pedagogik som på grundval av ett enigt riksdagsbeslut skall få sina ansökningar prövade i rimlig ordning.

Herr talman! Statsrådet vill alltså så att säga skapa rättvisa i det felaktiga som jag anser att det är att ha sådana här privatskolor. Det må vara mig förlåtet om jag inte har uppmärksammat beslutet från i höstas — jag var barnledig då och följde inte arbetet i riksdagen på samma sätt. Jag tror för min del att det är felaktigt. Det är i och för sig en udda företeelse med privatskolor i Sverige, men det är principerna det gäller. Om man exempelvis tar kristna skolor, tror jag att det är bra om de elever som går där får möta andra uppfattningar. Likaså tror jag att det är bra för de välbesuttnas barn att få se verkligheten redan i skolåldern, verkligheten med klassoch inkomstklyftor. Tankar om solidaritet och jämlikhet väcks nog lättare hos ungdomar än hos vuxna, med färdiga åsikter. Då måste också solidariteten ges en chans. När man accepterar och ger bidrag till privatskolor får man en kategoriindelning som inte är bra, inte heller för de barn som går i dessa skolor. Det är faktiskt inte barnen som väljer privatskolor, utan föräldrarna. Vi kanske får ta den mer allmänna, principiella diskussionen om privatskolor en annan gång. Vi lär väl återkomma från vårt parti — vi har alltid haft uppfattningen att vi skall komma bort från detta med privatskolor. Jag tycker att bedömningen i fråga om kristna skolor är litet egendomlig. Det sägs först att grunden för att få statsbidrag skall vara att de tillför den allmänna skolan någonting. Men sedan bedömer man inte skolorna utan låter dem verka för att ge dem en chans. Det ger oanade möjligheter att öppna skolor som skall få statsbidrag, och sedan ger regeringen dem en chans att bevisa att de kan tillföra skolan någonting. Borde de inte från början ha bevisat det, innan de fått sitt statsbidrag? Jag fick inte svar på frågan om vad som händer, om det nu visar sig att de inte tillför någonting. Får de inte längre något statsbidrag då?

Herr talman! Jag har ställt mig bakom det beslut som riksdagen enhälligt fattade i höstas. När Marie-Ann Johansson ändå förutsätter att jag skall skapa rättvisa i det hon benämner som felaktigt, innebär det egentligen att hon begär att jag som statsråd skulle ta initiativ till att korrigera eller ändra på riksdagsbeslutet. Självfallet skulle jag inte kunna göra det, även om jag delade hennes principiella bedömning och värdering av skolan. Påpekandet att de besuttna kan ordna sina barns skolgång med hjälp av statsbidraget är faktiskt inte riktigt. Alla föräldrar kan göra det tack vare att man har tillstånd att ordna skolgång på annat sätt än i ordinarie grundskola. Genom statsbidraget och en av föreskrifterna för att man skall kunna få det, nämligen att elevavgifterna inte får vara avstängande, möjliggör man faktiskt för de skolor som har en pedagogisk särart att vända sig också till barn till icke besuttna. Det var faktiskt en av poängerna med detta. De skolor som här kommer i fråga är avvikande från det ordinarie skolsystemet på sådant sätt att de av regeringen har bedömts ha rätt till statsbidrag.

Herr talman! Bland internationella konjunkturbedömare börjar nu optimismen åter spira. I de stora industrinationerna finns det klara tecken på en konjunkturuppgång. Främst ligger Förenta staterna. Tillväxttakten i den amerikanska ekonomin tycks i år överträffa de mest optimistiska prognoserna. I flera månader har arbetslösheten varit sjunkande, även om den fortfarande är hög. I Storbritannien och Västtyskland går inte uppgången lika fort, men det finns hoppfulla tecken. Inflationen har dämpats kraftigt, och i viktiga nyckelindustrier börjar orderböckerna fyllas. För Sverige är däremot situationen mer bekymmersam. Vi brottas fortfarande med svåra inhemska balansproblem. Och till skillnad från våra konkurrentländer är utvecklingen på viktiga områden negativ. Priserna har stigit och stiger avsevärt snabbare än i omvärlden. F. n. är årstakten 9,5 20. Devalveringen, stigande dollarpriser, ökande offentliga utgifter och skattehöjningar är de främsta orsakerna till att priserna stiger här hemma. Samtidigt är inflationstakten i OECD-länderna i genomsnitt nu 4-5 20. För var månad som går förlorar vi därmed en del av den konkurrensfördel som devalveringen gav. Arbetslösheten har ökat. Så sent som i våras trodde regeringen fortfarande att den öppna arbetslösheten skulle sjunka under loppet av 1983 och att årsgenomsnittet skulle bli ungefär detsamma som för 1982. Nu pekar utvecklingen beklagligtvis åt rakt motsatt håll. Vi har i dag den högsta arbetslösheten sedan 1930-talet. Över 4 96 av arbetskraften, eller nästan 180 000 svenskar, är nu öppet arbetslösa. Räknar vi dessutom de AMS sysselsatta uppgår arbetslösheten till nästan 7 90 av arbetskraften. Dessa siffror är ett nederlag för den traditionella socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken. AMS har fått pengar — ibland t.o.m. mer än verket självt begärt. Men ändå ökar arbetslösheten. Arbetsmarknadsminister Anna-Greta Leijon erkände i våras vad socialdemokraterna tidigare alltid förnekat: Det finns ett samband mellan företagens skatter och deras efterfrågan på arbetskraft. När regeringen höjer skatterna för att finansiera bidragen till AMS går detta ut över den reguljära arbetsmarknaden, de riktiga jobben. Det är denna bistra sanning regeringen nu får erfara. Budgetunderskottet växer. Under ett budgetår ökade regeringen på detta från 76 till nära 90 miljarder kronor. Inom loppet av ett enda år ökade statsutgifterna med nästan 10 000 kr. per förvärvsarbetande! Den offentliga sektorn, stat och kommun, har blivit ännu större. Under socialdemokraternas första år vid makten har statens och kommunernas utgiftsandel vuxit till över 70 26 av BNP. På vanlig svenska betyder det att 70 kr. av varje hundralapp i Sverige nu passerar politikernas händer. Vi har det högsta skattetrycket i den fria världen. I år har vi lyckats slå vårt eget rekord. Skattetrycket motsvarar nu mer än hälften av hela vår bruttonationalprodukt. Industriinvesteringarna har gått ned. I år beräknas industriinvesteringarna minska med över 5 90 i volym, och det jämfört med fjolårets låga nivå. Inte något år sedan 1960 har industriinvesteringarna varit så låga som i år. Det betyder att svensk industri tär på gamla vinster. Maskiner och utrustning ersätts inte i den takt som behövs för att vi skall upprätthålla vår produktionsvolym. Industriinvesteringarna är helt enkelt inte tillräckligt lönsamma, trots höga vinster i år i vissa exportföretag. Skälen är naturligtvis att de förväntade framtida vinsterna är för små, exempelvis jämfört med avkastningen på statsobligationer. Och självfallet är hoten om löntagarfonder och nya skattehöjningar också stora bromsklossar för investeringarna. Ett av regeringens många vallöften var att öka bostadsbyggandet — vi minns det alla. Men nu minskar bostadsbyggandet dramatiskt, både av småhus och flerfamiljshus. Som en följd av skatteomläggningen, avdragsbegränsningen och höjda taxeringsvärden har det privatfinansierade småhusbyggandet nära nog upphört. Vi har inte på tiotals år byggt så få bostäder i Sverige som vi gör i år. Det finns dock vissa ljuspunkter i den svenska ekonomin. De är tyvärr få, och de är också omgärdade av viktiga reservationer. Industriproduktionen ökar, men den gör det från en låg nivå. Exporten ökar också, vilket också gör det möjligt att minska underskottet i bytesbalansen. Till en del beror detta på att importen har hållits tillbaka genom sjunkande reallöner, en låg privat konsumtion och en låg nivå på investeringarna i den svenska industrin. Exportuppgången är till stor del en effekt av devalveringarna 1981 och 1982. Så till vida kan denna politik med devalveringar till en början och ytligt sett te sig framgångsrik. Men devalveringar har också stora nackdelar. Den senaste chockdevalveringen har orsakat en kraftig ökning av utlandsskulden, och den har spätt på inflationen. Hittills har inflationen som en följd av devalveringen stigit med över 3 9, och ytterligare 2-3 9 är att vänta. Det betyder att vi redan i dag vet att hälften av den kostnadssänkning som devalveringen gav nu är uppäten. Gentemot Västtyskland, vår kanske viktigaste och svåraste konkurrent på världsmarknaden, har sannolikt än mer av devalveringsvinsten gått förlorad. Fortsätter detta är vi tillbaka vid utgångspunkten, men med några viktiga skillnader: Förtroendet för den svenska valutan har ytterligare försvagats. Omvärlden och arbetsmarknadens parter har än en gång sett att den svenska regeringen försöker lösa ekonomiska problem genom att devalvera. Och våra andra strukturproblem är då ännu djupare och ännu mycket svårare att ta itu med. De tecken som finns på en internationell konjunkturuppgång, och den därav följande exportökningen här hemma, får inte tas till intäkt för en expansiv politik. Våra problem beror inte främst på dåliga konjunkturer, och de låter sig inte heller lösas av att konjunkturerna vänder. Tvärtom ställer en konjunkturuppgång än högre krav på att vi angriper de grundläggande balansbristerna i den svenska ekonomin, och de är många: den offentliga sektorns storlek, underskotten i budget och bytesbalans, vårt höga skattetryck, vår höga arbetslöshet och vår höga inflation. De senaste tio åren har lärt oss att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att genom politiska beslut hoppa över lågkonjunkturer. Men det är lätt nog att genom att vara passiv missa de möjligheter till anpassning som en högkonjunktur kan ge. Och min oro är att det är precis det den svenska regeringen håller på att göra. Den viljestyrka och kraftfullhet som uppvisades när det gällde att devalvera, höja skatterna och med rekordfart driva igenom löntagarfonderna saknas när det gäller att angripa de grundläggande problemen, de grundläggande orsakerna till den ekonomiska krisen i Sverige. I ett år har regeringen nu praktiserat det som kallats ”den tredje vägen”, den gyllene medelvägen mellan de ekonomiska teorierna. ”Den tredje vägen” presenterades som ett både—och, och nu håller den tyvärr på att bli ett varken-eller. Genom ”den tredje vägen” skulle både regeringspartiets sparare och dess expansionister få sitt. Svängrumspolitik skulle ersätta behovet av svångremspolitik. Eller som regeringen nu uttrycker det: en unik politik som bekämpar arbetslösheten och inflationen på samma gång. Det låter ju bra, t.o.m. alldeles utmärkt — ett slags ekonomins Columbi ägg. Varför har ingen tänkt på detta grepp tidigare, att i stället för att ta en sak i sänder göra allt på en gång? Svaret är nog att det inte är så enkelt som regeringen säger. ”Den tredje vägen” är ingen ny djärv metod att lösa ekonomiska kriser, hämtad från vetenskapen. Det är en slogan, konstruerad för att överbrygga motsättningarna mellan de stridande viljorna i regeringspartiet, manifesterad av herrarna Feldt och Sten Andersson. Men förr eller senare hinner verkligheten ifatt retoriken, Olof Palme. I längden går det inte att dölja riktiga, reella problem och motsättningar bakom fyndiga formuleringar. Det problem som varje regering oberoende av partifärg står inför är hur och i vilken ordning man skall angripa de grundläggande balansbristerna. Det är ett tufft och mödosamt arbete, och det ställer stora krav på dem som formar politiken. När denna socialdemokratiska regering bildades stod den inför den omöjliga uppgiften att förena överbuden från sex års oppositionspolitik och sina löften från valrörelsen med de krav som en förnuftig och sund hushållning ställer. Era löften om svängrum behöver nu förenas med en politik för minskad konsumtion — privat och offentlig. Löftet att slå vakt om varje del av den offentliga sektorn behöver nu förenas med ett kraftfullt och målmedvetet sparande i stat och kommun. Löftet att bekämpa arbetslösheten behöver nu förenas med kravet att minska inflationen och budgetunderskottet. Jag förstår era bekymmer. Ingen regering kan formulera en konsistent ekonomisk politik baserad på dessa motsättningar. Denna regerings dilemma är, att när den närmar sig vad som är rätt i sak, då felar moralen. När det statliga budgetunderskottet snart är uppe i 90 miljarder måste besparingar drabba snart nog allt, även pensionerna. Så här sade Olof Palme i TV-debatten två dagar före valet: ”Vi socialdemokrater lovar att återställa värdesäkra pensioner. Vi är de enda som håller det löftet.” Kan det sägas tydligare, Sten Andersson? Han lyssnade säkert också. Vi moderater valde att säga som det är, att besparingarna måste drabba alla. Vi sade det väl medvetna om att det kanske skulle kosta oss röster, men vi föredrar att ha en valmanskår, även om den är något mindre, som givit oss mandat att föra den politik som situationen kräver. När vi sade att besparingar också måste drabba biståndet, möttes vi av en upprörd, indignerad stormeld från socialdemokraterna. Nu håller regeringen på att spara även på biståndet. Vad är detta för moral? Varje gång ni föreslår en besparing drabbas ni av samma problem. För ett år sedan skrev den socialdemokratiska nationalekonomen Nils Lundgren att det såg mörkt ut. Arbetarrörelsen är helt oförberedd inför uppgiften. Den politiskt nödvändiga förberedelsetiden är många år, medan den tillgängliga respittiden för att bevara ett väl fungerande Sverige är väsentligt kortare, skrev Nils Lundgren. Detta dilemma har blivit än tydligare under det år som gått. Den regering vi har skaffade sig helt enkelt inte mandat för att föra en målmedveten krispolitik. Allt tydligare framstår nu därför bilden av en handlingsförlamad regering. För snart ett år sedan, när Nils Lundgren skrev sin artikel, drev ni igenom er krisproposition, utan några besparingsförslag — tvärtom med mängder av ytterligare kostnader. Sedan dess har ytterligare två tåg gått. Varken budgetpropositionen i januari eller vårens kompletteringsproposition innehöll några reella besparingsförslag. I kompletteringspropositionen beskrevs problemen. Där förordades besparingar, men av konkreta förslag sågs platt intet. I dag, den 19 oktober, är den fantastiska situationen den att vi tvingas föra den här debatten utan att veta något om de förslag som regeringen påstås lägga fram nästa vecka. Endast lösa rykten står till oppositionens förfogande. Och talar dessa rykten sanning, tycks regeringen låta även nästa tåg passera. I gårdagens Expressen spär P. O. Enquist, socialdemokrat, på kritiken ien artikel om det han kallar för ”åttiotalets tidsemblem — budgetunderskottet”. Jag citerar: ”-——— slutsatsen måste bli exakt den som, vad jag vet, varje ansvarig nationalekonom har dragit: om inte något görs inom två år för att avgörande förändra situationen, kommer varje typ av reformism att vara förintad i Sverige för all framtid”. Han fortsätter: ”Den statssocialistiska reformismen lämnar efter sig en ruinhög, den starka statens betongklumpar och skuldbördor.” Enquist har givetvis rätt. För varje dag som går utan att regeringen gör något undergräver ni de sociala trygghetssystem och de tillväxtens drivkrafter som skapat Sveriges välstånd. Skuldsedel staplas på skuldsedel och ränteavi på ränteavi. Och det är räkningar som måste betalas genom besparingar på andra områden. Det blir i framtiden att skära på barnomsorg och vård, men inte för att satsa på annat som är viktigt utan för att betala räntorna på det underskott som regeringen inte förmår att hantera. De kommande tre fyra månaderna skall staten låna i en takt av 15 miljarder kronor i månaden för att täcka det statliga underskottet. Samtidigt har intresset för det två senaste statslånen varit mycket svagt. Endast 2 miljarder kronor togs in på det senaste två tioåriga lånen. Måndagens emission av statsskuldsväxlar tog in endast 900 milj.kr., varav riksbanken tecknade 85 Ho. I stället flödar kapitalet ut ur landet. Valutautflödet har uppgått till 8 miljarder kronor på två månader. Detta, Olof Palme, är effekten av att ni i er regering inte sparat på statens utgifter. Det går inte längre att låna inom landet till gällande räntor. Nu händer det som vi varnat för: budgetunderskottet kommer att pressa upp räntan och inflationen, samtidigt som det förhindrar ytterligare industriinvesteringar. Enligt de rykten — och det är ju rykten vi får debattera på i dag — som har kommit oss till dels via tidningar och annat har finansdepartementet nu givit upp arbetet att begränsa budgetunderskottet till 90 miljarder. Den socialdemokratiska regeringen har då lyckats öka detta underskott från 75 miljarder när ni tillträdde till väl över 90 miljarder nästa budgetår. Och då har ni ändå höjt nästan alla skatter som finns och dessutom infört ett antal nya skatter allt till ett totalbelopp av nästan 13 miljarder kronor, bara under 1983. Skattehöjningarna fortsätter — enligt ryktena. Nästa år stiger de med närmare 18 miljarder till följd av det som redan beslutats. Av ”århundradets skattereform”, marginalskatteomläggningen i maj 1981, tycks det bara bli avdragsbegränsningen kvar. Den nye folkpartiledaren Bengt Westerberg har alltför rätt, när han säger att vi moderater fått vatten på vår kvarn. I valet mellan LO och allt annat — valde regeringen LO. Jag kommer ihåg en debatt mellan Thorbjörn Fälldin och Gösta Bohman, där Gösta Bohman ställde frågan: Kan man lita på socialdemokraterna efter ett val? Då sade Thorbjörn Fälldin — jag minns det så väl: Jag har haft hårda duster med dem. Det har varit hårt och fränt, men så mycket vet jag att man har kunnat lita på socialdemokraterna när de har gjort upp. Jag förstår Thorbjörn Fälldins besvikelse i dag, Olof Palme. En regering måste åtnjuta förtroende. Och det förutsätter ärlighet, att man öppet och klart säger vad som måste göras. Men det krävs också att regeringen agerar i hela folkets intresse. Regeringens sätt att gång efter annan agera som LO:s företrädare bidrar inte till att stärka er ställning. Det väcker i stället indignation och förbittring särskilt i ljuset av de stora belopp som går direkt från LO och LO:s förbund rätt in i den socialdemokratiska partikassan. Många medborgare tycker att fackliga organisationer och ombudsmän redan har alltför stor makt, och andra organisationer på arbetsmarknaden — inte minst TCO — tycker inte att det här är fair play. Handelstjänstemannaförbundets ordförande Lars Hellman — socialdemokrat — kan nog sägas vara tolk för många, när han säger: ”När LO skriker tillräckligt högt viker sig regeringen.” Skatteuppgörelsen, ungdomslönerna, avdragsrätten för avgifter till fackliga organisationer är några exempel ur högen. Men fondfrågan är bästa exemplet på hur regeringen valt konfrontation med folket för att nå samförstånd med LO. Jag tror inte att det går att leta fram en fristående expert eller debattör som visat någon entusiasm för fonderna. Däremot har de, precis som vi i vårt parti, ofta uttalat sig för system med individuella vinstandelar, personliga vinstandelar, system där de anställda på företaget — inte deras fackföreningar — får del i vinsten. Ingen kan heller påstå att kraven på löntagarfonder med kraft strömmar mot regeringen från de djupa LO och TCO-leden. Alla opinionsundersökningar visar tvärtom på ett motstånd, som sträcker sig djupt in i regeringens eget parti och i LO:s egna led. När Sverige mer än någonsin behöver arbetsro och gemensamma krafttag, sår dessa fonder split och söndring. Ja, regeringen betalar ett högt pris för LO-ledningens välvilja. Herr talman! Ekonomisk politik är svår och särskilt svår därför att tiden mellan orsak och verkan är lång. Ekonomisk politik är ett hantverk för de enträgna och de tålmodiga. Det finns inga ekonomiska mirakelkurer. Den socialdemokratiska modellen med högre skatter, högre avgifter, större offentlig sektor, mer regleringar, mer byråkrati och fler och fler miljarder till AMS havererar inför våra ögon på område efter område. Samtidigt saknar regeringen kraft, förmåga och mandat att ändra sin politik. Vi moderater vill inte påstå att våra förslag skulle lösa Sveriges problem på en mandatperiod. Men just att det tar tid gör det desto viktigare att sätta i gång. Nu krävs det en konsekvent och målmedveten politik. Det innebär nytänkande. Vi kan inte längre ordinera 1950 och 1960-talens kurer för 1980-talets problem. Det går heller inte, som regeringen hoppas, att lösa våra problem med hjälp av en internationell högkonjunktur. Det finns ingen bekväm omväg. Alla obehagliga beslut måste tas. Hittills har regeringen nöjt sig med två s.k. steg: Det första steget var en rejäl devalvering. Det andra steget var att man utfärdade ett påbud att inflationen skall stanna vid 4 90 1984. Ingetdera är dess värre tillräckligt. På område efter område försöker vårt parti i stället visa på alternativ och nytänkande. Vi väjer inte för obehagliga beslut, men vi har också mandat för att ta dem. Och vi har också en ideologi som ger oss möjlighet att finna nya vägar, där socialismen bara ser hinder. När regeringen fortsätter att öka utgifterna i stat och kommun, har vi lagt förslag om hur dessa kan minskas. Det brukar vara ett oppositionens privilegium att kräva mer av allt till alla. Det gäller inte den oppositionspolitik vi står för. Finansminister Kjell-Olof Feldt har det bra förspänt i det avseendet. Men han har större problem med sina regeringskolleger än med oppositionen. Därav kommer kraftlösheten. I år har vi föreslagit besparingar på över 20 miljarder kronor. Vi kommer att fortsätta att föreslå besparingar, och vi är villiga — jag upprepar det — att sakligt och konstruktivt diskutera varje förslag som kan minska de offentliga utgifterna. Det finns bara ett undantag, och det är de utgifter som rör vårt lands säkerhet. Försvaret är det område som genomgått de hårdaste prövningarna under de senaste tio åren. Försvarsutgifternas andel av statsutgifterna har nästan halverats under den tiden. 1973 var försvarsutgifterna 13 20 av statsbudgeten. Nu är de 7 Zo. I våras beslutade riksdagsmajoriteten — socialdemokrater och kommunister — om ytterligare sänkningar av försvarsramarna, denna gång till en nivå som låg under lägsta nivån i 1982 års försvarsbeslut. Därtill kommer effekterna på försvarsanslagen av momshöjning och devalvering — det gör många hundra miljoner eller upp emot miljarden. Om andra utgifter — och detta är väsentligt att veta — prövats lika hårt som försvarsanslagen under de senaste tio åren, skulle vi i dag inte ha haft något budgetunderskott. Tvärtom skulle vi ha haft ett ganska rejält tilltaget budgetöverskott. Då förstår man att vi verkligen prutat när det gäller försvarsanslagen. När det gäller skatterna fortsätter regeringen att föreslå höjningar. Vi lägger fram förslag om motsatsen — om hur de kan sänkas. Höga skatter är en broms för investeringar, arbetsvilja och framtidstro. Vi måste därför arbeta för ett lägre skattetryck, och viktigast är att få ner skatterna på produktion och arbete. Vi moderater har lagt förslag till skattesänkningar som uppgår till sju miljarder kronor, allt finansierat genom våra besparingar. När regeringen fortsätter att öka budgetunderskottet lägger vi förslag om hur det kan minskas. Det är en förutsättning för att få ned räntan —i stället för att riskera att den nu stiger. Det är en förutsättning för att öka investeringarna och få bukt med inflationen, i stället för motsatsen. Vi har i år visat hur en minskning av budgetunderskottet med 14 miljarder kan betalas och genomföras. Det är ett första steg. Beklagligtvis är sanningen den att nästa år måste ytterligare nedskärningar till, om vi skall nå balans i statens utgifter. När regeringen försöker bekämpa inflationen med ett påbud, vill vi angripa dess orsaker. Inflationen kan bekämpas, men det kräver en stram finanspolitik, mindre budgetunderskott, lägre skatter och måttliga löneavtal. När regeringen fortsätter att bekämpa arbetslösheten genom en arbetsmarknadspolitik som har misslyckats, försöker vi visa på nya vägar. Vi har lagt ett förslag om lärlingsutbildning. Utländska erfarenheter visar att det ger ungdomar chans till yrkesutbildning och jobb, även om lönen inte blir lika stor som för erfaret yrkesfolk. Men det är ju inte heller något fel i det. Herr talman! Debatten om Sveriges ekonomi ger ibland det felaktiga intrycket att våra ekonomiska problem löser sig själva, möjligen med draghjälp från andra länder. Många tycks tro att det bara gäller att hålla ut i sju magra år, sedan skall manna åter regna över landet i form av nya statsutgifter. Beklagligtvis är det inte så enkelt. Vi måste också genomföra systemförändringar. Vi måste hitta nya och billigare sätt att sköta mångt av det som nu är exklusivt förbehållet stat och kommun. Vi moderater har försökt peka på hur sådana systemförändringar kan se ut. Vi har krävt avgiftsfinansiering av många tjänster, för att minska kostnaderna och för att utbud skall styras av efterfrågan. Vi har pekat på hur privatiseringar och fri konkurrens kan skapa nya och billigare alternativ inom både vård och utbildning. Det finns bevis för att detta är möjligt, bl.a. inom närsjukvården och vården av missbrukare, och det finns exempel på hur privata initiativ inom utbildningen skapat en valfrihet som annars aldrig kommit till stånd. Vi har föreslagit en avveckling av AMS-monopolet och en arbetsmarknadspolitik som innebär att vi slutar beskatta arbete för att finansiera konstlad sysselsättning. I stället måste vi sänka företagens kostnader. Vi har föreslagit kommunalt skattestopp, och vi har föreslagit en radikal ändring av skatteoch bidragssystemet. Rundgången, som den kallas, när vanliga familjer betalar skatt för att sedan få igen delar av denna skatt i form av bidrag, vill vi bryta. Vi har försökt visa hur man genom försäkringar och frivilliga system kan lösa uppgifter som nu kräver offentliga utgifter — det gäller inom delar av sjukvården, tandvården och för finansieringen av studiemedel — och vi har lagt fram rader av förslag till avregleringar och förenklingar. Varje gång har socialdemokraterna mött våra förslag med hård kritik. Det är ingen måtta på det elände våra förslag skulle sprida över landet, enligt den socialdemokratiska retoriken. Socialdemokraterna är naturligtvis i sin fulla rätt att kritisera våra idéer om hur Sverige kan skötas billigare och bättre, men kan inte i längden blunda för fakta. Inte heller ni kan i längden tro att det går att leva litet sparsammare ett par år och sedan fortsätta med 1960-talets expansionism. Den enkla sanningen är att vi måste få en billigare offentlig sektor, och då är det långt ifrån säkert att den skall se ut som den gör i dag. Med 1:50 kr. i utgift för var krona i inkomst kan ingen fortsätta. Då krävs det genomgripande förändringar. Överallt där vårt parti är verksamt försöker vi utveckla dem.

Herr talman! Jag vill börja med att uttrycka min tillfredsställelse över att riksdagen har kunnat flytta tillbaka till de egna lokalerna här på Helgeandsholmen. Trots de omfattande ombyggnadsarbetena och omdispositionerna har mycket av den gamla fina miljön kunnat bevaras. Till det yttre har byggnaderna förblivit i stort sett oförändrade i denna Stockholms vackraste del. Lokalerna ger ändå ett ljust och trivsamt intryck. De inskränkningar i ändamålsenligheten som alltid följer med att använda äldre byggnader tror jag mycket väl kommer att uppvägas av trivseln. Jag tror också att inte minst kommande generationer kommer att sätta värde på detta sätt att ta till vara traditionsrika och kulturhistoriskt intressanta byggnader. Herr talman! Det är nu ett år sedan socialdemokraterna satte sig till rätta på regeringstaburetterna. Det skedde efter en period i opposition och, inte minst, en valkampanj där väljarna ställdes i utsikt snabba och genomgripande förändringar på en lång rad områden. Vad vi nu kan konstatera efter det första socialdemokratiska regeringsåret är att utvecklingen på avgörande punkter har tagit en helt annan vändning. Låt mig ge några exempel. De arbetslösa har inte blivit färre — de har blivit fler. Inflationen har inte pressats ned, utan den håller sig tre gånger så hög som i viktiga konkurrentländer. Bostadsbyggandet uppvisar ingen ökning — byggarbetslösheten är högre än någonsin, och också ombyggnadsverksamheten har svårigheter att skjuta fart. Industriinvesteringarnas nedåtgående kurva har inte vänts med något socialdemokratiskt stimulansprogram, utan de fortsätter att sjunka. Reallönerna har inte höjts — de har tvärtom medvetet pressats ned genom bl.a. devalveringen. Pensionärerna utlovades full värdesäkring, men nu får de se sina förmåner kraftigt beskurna. Barnfamiljerna får vänta på sina standardförbättringar. Budgetunderskottet har inte kunnat dras ned — det har tvärtom på bara ett år skjutit i höjden med ytterligare 15 miljarder kronor. Herr talman! Med en sådan katalog — som inte är fullständig — kan socialdemokraterna i dag inte undgå att anklagas för svikna vallöften. Nu betyder inte detta att regeringen kan lastas för allt i den negativa utvecklingen här i Sverige. På samma sätt som tidigare är ju mycket av denna utveckling effekter av den långvariga och ovanligt djupa internationella krisen. Men det man måste ställa socialdemokraterna till svars för är att de har gett väljarna falska förespeglingar. Inte minst i själva valstriden fick kampen om regeringsmakten rättfärdiga även mycket vidlyftiga vallöften. De partier som nu befinner sig i opposition gav besked om vad det verkligen gällde. Jag säger som Ulf Adelsohn: Det är mycket möjligt att detta innebar att vi förlorade röster. Men vi lever ändå i dag med tillfredsställelsen av att också i valrörelsen ha sagt hur verkligheten tedde sig och vad denna verklighet skulle komma att kräva av oss politiker inför den valperiod som valet gällde. Jag vet t.ex. inte hur många gånger jag påminde socialdemokraterna i debatter och i andra sammanhang om att det skulle krävas ett sparprogram det närmaste året på 12-15 miljarder bara för att hålla budgetunderskottet oförändrat. Men det var praktiskt taget omöjligt att få en diskussion med socialdemokraterna om detta grundläggande förhållande i den svenska ekonomin. Det svar som vi fick var: Det går inte att fortsätta med svångremspolitiken, utan här måste vi arbeta med en svängrumspolitik för att öka bostadsbyggandet osv. Jag är naturligtvis helt övertygad om att det också hos de socialdemokrater som ägnar ekonomiska frågor sitt intresse fanns en insikt om den ekonomiska situation som Sverige befann sig i. Men kampen om rösterna fick gå före ett uppriktigt budskap till väljarna. Det är därför, herr talman, som socialdemokraterna i dag i så hög grad framstår som partiet som svek sina vallöften. Värst för Sverige som nation är ändå den osäkerhet beträffande kursen mot framtiden som har kommit att känneteckna den nuvarande regeringens politik. Många av de instrument som regeringen använder sig av i den praktiska politiken är ju av 70-talsmodell, ja, många gånger t.o.m. av 60-talsmodell. Jag tänker t.ex. på sysselsättningspolitiken. Men det gäller också jordbrukspolitiken. Det gäller inställningen till det lokala självbestämmandet, och det gäller den omfattande detaljregleringen av enskilda människors förehavanden. Men 1980-talet innebär i mångt och mycket ett förändrat samhälle. Det gäller internationellt och det gäller Sverige. Det ställer anspråk på en i långa stycken ny politik. Men det är också ett samhälle som öppnar nya möjligheter. Skall vi kunna ta vara på dem måste vi som politiker och som beslutsfattare i organisationer och företag vara öppna för att ta till vara människors idéer, kunskap, skaparkraft och ansvar. Vi måste vara öppna för att ge människor ökat ansvar och inte ständigt ta ansvar ifrån dem. Vi måste som rikspolitiker lita på och inse att de som fattar beslut ute i kommuner och företag oftast har bättre förutsättningar än vi att fatta de rätta besluten. Sist men inte minst måste vi ha respekt för individen. När 75 000 människor den 4 oktober demonstrerade här utanför riksdagshuset var det i protest mot förslaget till löntagarfonder. Men det var också i hög grad i protest mot socialdemokratisk maktfullkomlighet och brist på tilltro till enskilda människor. När det gäller ekonomin består de grundläggande obalansproblemen. Det är glädjande att underskottet i utrikesaffärerna har minskat. Exporten ökar tack vare devalveringarna och den konjunkturförbättring som är på väg i några av Sveriges viktigaste köparländer. Men, och det är det som är viktigt, en varaktig förbättring är helt beroende av att kostnadsläget inte försämras. En varaktig förbättring är också beroende av att industrin förmår ställa om och möta efterfrågan på nya varor och nya tjänster, när köpintresset för traditionella produkter faller bort. Ryckigheten i valutaströmmarna är också ett uttryck för bristen på stabilitet. Ökningen av budgetunderskottet är ett direkt resultat av den mycket expansiva utgiftspolitik som socialdemokraterna drev under hela det första regeringsåret. Med en ökning av utgifterna på över 40 miljarder kronor på ett enda riksdagsår räcker inga skattehöjningar i världen till för att hålla budgetunderskottet i schack. Det är mot denna bakgrund som man mycket bestämt kan säga att socialdemokraterna hade kunnat undvika en del av de mycket hårda besparingar som nu har tvingats fram, om de tidigare hade varit beredda att bygga vidare på de föregående regeringarnas budgetpolitik. Det kan jag med mycket stor bestämdhet konstatera. När hårda nedskärningar nu ter sig ofrånkomliga blir den viktiga frågan hur dessa nedskärningar skall kunna förenas med bevarad ekonomisk grundtrygghet för de sämst ställda grupperna. Det är om detta som vi måste föra diskussionen, eftersom det är ett måste att dra ned på statsutgifterna. Mittenregeringen visade hur besparingar kan kombineras med särskilda insatser för ekonomiskt svaga grupper. Jag tänker på t.ex. höjningen av Herr talman! Det är bra om socialdemokraterna nu äntligen har börjat tänka i liknande banor efter de hårda påtryckningarna från pensionärernas och de handikappades organisationer.

Det är ju på det viset den socialdemokratiska fördelningspolitiken hittills har verkat. Vi i centern är nu liksom tidigare inställda på besparingar, om vi vet att de sämst ställda gruppernas intressen samtidigt tas till vara. Jag upprepar: En nedpressning av budgetunderskottet är ett måste. Men vi kan lika litet som tidigare medverka till att krispolitiken skall betalas av de sämst ställda pensionärerna genom urholkade grundförmåner, av flerbarnsfamiljerna genom att stödet till barnfamiljerna ensidigt satsas på daghemsutbyggnaden och att kontantstödet inte räknas upp och av glesbygdsbor utan tillgång till någon kollektivtrafik genom höjning av bl.a. bensinskatten. Det stora ekonomiska och sociala problemet är naturligtvis arbetslösheten. Regeringen fortsätter därvidlag att lita till devalveringseffekterna och att ensidigt rikta sysselsättningsinsatserna till AMS. När det senaste sysselsättningspaketet lades fram i förra veckan hade enligt regeringens egna sammanställningar bortåt 35 miljarder kronor satsats på sysselsättningsinsatser under ett enda år. Resultatet är dess värre magert. Trots den väldiga ekonomiska insatsen ligger arbetslösheten fortfarande över siffrorna för ett år sedan. Räknar man dessutom in dem som är i utbildning och i beredskapsarbeten står f. n. mer än 40 000 fler människor vid sidan av den ordinarie arbetsmarknaden än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Stockholms-Tidningen drog redan efter augustiräknigen för sin del slutsatsen, att nya insatser av traditionell typ inte längre är särskilt effektiva. Den nye AMS-chefen har dragit samma slutsats. Det har lett till att det senaste paketet också innehåller ett visst nytänkande, bl.a. när det gäller näringslivets möjligheter att självt utbilda och ta hand om arbetslösa. Regeringen själv tycks däremot ha svårt att tänka om. För hur skall man annars tolka det förhållandet att industripolitiken får fortsätta att ligga i lägervall, att de regionalpolitiska insatserna hålls tillbaka medan man fortsätter att satsa dessa väldiga summor på AMS, att satsningen på de mindre företagen har kommit av sig och att satsningarna på Landskrona Finans, tunnplåtverket i Brolänge, Tele-X osv. inte har fått några efterföljare. Herr talman! Vad som behövs i dag är en offensiv politik på alla dessa områden — en politik som inte bara tar sikte på att hålla människor i arbete för att de skall vara berättigade att kvittera ut en summa pengar utan som också tar sikte på nya produktiva jobb, som kan skapa en bas för framtida välfärd. Förhållandet är detsamma på jordbrukets område. Av allt att döma vill regeringen lösa problemen genom en nedläggningspolitik, som innebär att åkerjord motsvarande hela den areal som finns norr om Dalälven inte skall utnyttjas för livsmedelsproduktion och som gör 20 000 jordbrukare och livsmedelsarbetare arbetslösa. Metoderna att nå det målet är desamma som på 1960-talet — en prispress, som tvingar en lång rad yrkesutövare att lämna näringen utan att veta vart de skall ta vägen. Min fråga till regeringen är då: Vilka rekommendationer ger regeringen dem som i dag är sysselsatta inom jordbruksoch livsmedelsnäringen när det gäller möjligheter till andra jobb? Vad har ni för råd och rekommendationer att ge dessa människor, som då kommer att utgöra ett tillskott till de arbetslösa? Vad är det för politik ni vill driva, som samhällsekonomiskt och för de berörda individerna skulle ge bättre resultat än dagens? Uppriktigt sagt, herr talman, har man svårt att förstå landets statminister, som ena dagen försöker föra de fattigas talan mot de rika i FAO men sedan själv nästa dag i sitt eget rika land inte tycks tveka om vare sig sänkt livsmedelsproduktion eller sänkt u-hjälp. Herr talman! Ingen bestrider längre att skattesystemet är i stort behov av reformering, bl.a. för att det skall vara möjligt att hålla nere inflationen. Därför är det minst sagt förvånande att den socialdemokratiska regeringen gång på gång försöker urholka den reform som tre fjärdedelar av riksdagen hade ställt sig bakom. Det skall inte mycket till för att störa löneförhandlingarna. Politiskt kan regeringens attacker mot skattereformen dessutom bara undergräva tilltron till socialdemokraterna som politisk samarbetspartner. Den reform som nu håller på att genomföras tar sikte dels på en sänkning av marginalskatten i tre steg, dels på att fortlöpande skydda skatteskalan mot inflationens verkningar. Därtill kommer ändringarna i avdragssystemet, som redan på ett påtagligt sätt har medverkat till att få ner inflationstakten. Vid uppgörelsen bestämdes inflationsskyddet till 5,5 6 per år för perioden 1983-1985 med hänsyn till den inflationsutveckling som kunde förutspås vid den tidpunkten. Med den socialdemokratiska regeringens inflationsdrivande politik har prisstegringarna dock inte stannat vid 5,5 96; 9 Z6 torde vara en realistisk siffra för i år. Detta tvingade redan i höstas regeringen att göra justeringar. Man gjorde ändringarna i skalan i stället för att justera basenheten. Men det märkliga med dessa ändringar, ärade kammarledamöter, var tillvägagångssättet: Ändringarna gjordes efter en överenskommelse med LO och inte efter en överenskommelse med mittenpartierna, med vilka man hade träffat uppgörelsen om skatterna! Med anledning av vad Ulf Adelsohn sade vill jag gärna intyga att det var en oerhörd besvikelse att erfara att socialdemokraterna i och med detta steg uppträdde på ett sätt som jag under min politiska bana aldrig tidigare varit med om att de gjort. För egen del kunde jag helt enkelt inte räkna med att socialdemokraterna med sina traditioner i sådana här avseenden skulle kunna bete sig på detta sätt. Inför genomförandet av steg II vill regeringen nu att också de ändringar i skalan som gjordes efter överenskommelse med LO skall finansieras. Det innebär att skattebetalarna en andra gång skall punga ut med vad de redan har fått betala genom de extra inflationseffekterna på den progressiva skalan. Reformen skulle med andra ord kraftigt urholkas. Från centerns sida menar vi att skattebetalarna har rätt att kräva att de partier som står bakom reformen också skall stå för sina löften till skattebetalarna. Det vore dessutom ytterst kortsynt att nu urholka reformen. En sådan smyghöjning av skatterna skulle omedelbart leda till högre lönekrav. Därmed skulle snart inflationskarusellen vara i gång igen. Därför blir min uppmaning till regeringen densamma som tidigare: Håll fast vid skatteskalan för 1984, som tre fjärdedelar av riksdagen har ställt sig bakom och som arbetsmarknadens parter har accepterat som underlag i de förhandlingar som just skall starta. Håll också fast vid inflationsskyddet på 5,5 90, särskilt som inte ens regeringen nu tycks tro på det tidigare uppställda 4-procentsmålet för 1984. Men låt er inte till den grad slås av panik för det budgetunderskott som har följt av den ansvarslösa budgetpolitiken under hela ert första år i regeringsställning, så att ni delvis kräver skattebetalarna dubbelt upp för genomförandet av skattereformen. Det skulle vara i högsta grad oansvarigt mot dem som trott på de tre partiernas ärliga vilja att göra något åt skatterna. Det skulle t.o.m. kunna skapa kaos i löneförhandlingarna. Och det skulle ytterligare underminera tilltron till socialdemokratin som politisk samarbetspartner. Herr talman! De problem som Sverige som nation fortfarande har att brottas med borde mana alla till samling. Men den socialdemokratiska regeringen fortsätter tvärtom att utmana opinionen. Regeringen siktade från första början in sig på att legitimera sina avsteg från valprogrammet genom överenskommelser med LO och andra intresseorganisationer. Därmed trodde de sig kunna gå vid sidan om det ansvar som en regering och ett politiskt parti alltid har gentemot sina väljare. Efter hand har emellertid den strategin fallit ihop som ett korthus. Partier och organisationer har på samma sätt som väljarna funnit att regeringen inte varit ordhållig. Centern och folkpartiet fick erfara hur lätt regeringen tog på ingångna avtal, när den i höstas gjorde upp i skattefrågan med LO i stället för med mittenpartierna. Pensionärsoch handikapporganisationerna har i höst fått veta att löftena om värdesäkra pensioner inte var mycket värda. De ungdomar som regeringen samlade på Harpsund fick uppleva hur de i första hand utnyttjades i ett spel för massmedia. Denna utveckling har lett till att regeringen blivit alltmer isolerad. Liksom under vårriksdagen kommer regeringen att i varje enskild fråga behöva försäkra sig om stöd från något av de andra partierna i riksdagen. Det stödet vinner man inte genom att försöka diktera politiken. Det är regeringen som avgör om det här riksdagsåret skall bli ett samförståndets eller ett stridens år. Det har börjat illavarslande. Jag tänker naturligtvis på handläggningen av fondfrågan. Det borde stå klart även för regeringen att det i dag inte finns någon rörelse för fonder. Det finns däremot en stark rörelse mot fonder. Det fick vi alla bevittna den 4 oktober, och det kan alla vittna om som har kontakt med människorna ute i samhället. Om regeringen och socialdemokratin inte uppfattat kraften och beslutsamheten, som bar upp massdemonstrationen här i Stockholm, begår de ett oerhört misstag. Anslutningen till denna manifestation kom från människor från alla samhällsgrupper. Varje försök att nedvärdera manifestationen genom att påstå att den var ett centralstyrt jippo av storföretagen är helt orimligt. Det finns över huvud taget inte någon rörelse för det kollektivistiska samhället, det samhälle med ökade socialistiska inslag, det samhälle med en stark detaljkontroll av enskilda människor som är och förblir socialdemokratins politiska mål. Herr talman! En samarbetsvillig regering skulle under sådana omständigheter föra tanken på fonder åt sidan. Det har den socialdemokratiska regeringen vägrat. Tvärtom utmanar socialdemokratin opinionen genom att förklara sig ha fått mandat 1982 att införa fonder. Jag har vid många tillfällen uppmanat Olof Palme och socialdemokraterna att skrota tanken på löntagarfonder. Jag nöjer mig i dag med att säga: Än är det inte för sent. Och skulle regeringen stå fast vid sin uppfattning att tillsammans med kommunisterna driva igenom det förslag som har lämnats till lagrådet, kommer vi att arbeta för att det skapas en majoritet 1985 för att riva upp det beslutet. Alltså, lägg fondförslaget åt sidan och satsa i stället krafterna på arbetslösheten, inflationen och budgetproblemen! Min uppmaning till regeringen är: Äventyra inte tiotusentals människors möjligheter till arbete genom att driva igenom fonderna tillsammans med vpk. Äventyra inte välfärden genom att bryta ner det ekonomiska system som har gett oss här i landet den nära nog högsta levnadsstandarden i världen. Äventyra inte den vilja till samarbete och samförstånd som ändå finns i den svenska nationen genom att med kommunisternas stöd driva igenom ett nytt ekonomiskt system — lyssna till människorna inom och utom den socialdemokratiska rörelsen.

Herr talman! För 13 år sedan höll talman Erik Boheman ett lysande avskedstal till oss som då tillhörde första kammaren och bevistade dess sista session. Boheman påminde om den parlamentariska utvecklingen under 100 år och slutade med förhoppningen att riksdagen en dag skulle kunna återvända till Helgeandsholmen. Nu är vi tillbaka i ett hus som är förknippat med många minnen men som också är nytt och spännande och annorlunda. Jag tror att alla ledamöter av denna kammare kan förenas i en önskan om att i det nya riksdagshuset vårt demokratiska och parlamentariska arv skall förvaltas väl. Herr talman! För 13 månader sedan avslutades 1982 års valrörelse. I folkpartiet hade vi bestämt oss för att inte lova något som vi visste att vi inte skulle kunna hålla. I tal efter tal, vid torgmöte efter torgmöte sade vi till väljarna att de inte fick vänta guld och gröna skogar, tvärtom var det åtstramning och budgetnedskärningar som väntade. De mest utsatta i samhället skulle skonas, men alla andra fick räkna med att de skulle drabbas. Dag efter dag kunde vi också följa i pressen vad socialdemokraternas talesmän, främst då Olof Palme, hade att säga. Det var nej till alla våra besparingsförslag. Det var kränkande tillmälen som att arbetslösheten var medvetet planerad från vår sida. Det var generösa löften till alla möjliga grupper om att socialdemokraterna garanterade att de inte skulle drabbas. Vi förlorade valet men kan i dag hålla fast vid vad vi sade i valrörelsen. Socialdemokraterna vann valet men bryter nu på punkt efter punkt mot vad de lovade i valrörelsen. I dag är det 375 dagar sedan Olof Palmes nya regering trädde till. Om man skall ge ett sammanfattande namn på detta första socialdemokratiska regeringsår, måste det bli de många svekens period. Det mest uppenbara är sveket mot pensionärerna. Värdesäkringen av pensionerna var ett av de löften som socialdemokraterna själva karakteriserade som heliga — i motsats till andra som de själva ansåg var mindre allvarligt menade. ”Man skall kunna lita på socialdemokraterna. De äldre människor som genom sitt arbete byggt upp dagens samhälle skall kunna känna trygghet för att socialdemokratin står vid sina utfästelser.” Så sade t.ex. Olof Palme i början av 1982. Och det fanns knappast ett tal där inte socialdemokraterna påpekade att de borgerliga skulle urholka pensionerna, medan de minsann skulle garantera full värdesäkring. Men vad man nu håller på med i regeringskansliet är just att begränsa värdesäkringen av pensionerna! Varje gång Sten Andersson visar sig i TV och talar om pensioner, sätter sig kaffet i vrångstrupen på hundratusentals pensionärer som minns vad socialdemokraterna sade före valet — och hör vad de säger i dag. Nästa punkt är sveket mot de arbetslösa. Under valrörelsen talade socialdemokraterna — hör och häpna — om att den dåvarande centerfolkpartiregeringen medvetet förde en arbetslöshetsskapande politik. Då var arbetslösheten väsentligt lägre än i dag. Det är naturligtvis mig totalt fftämmande att uttrycka mig på samma kränkande sätt, men under nästan hela det gångna året har den öppna arbetslösheten varit 20 000 25 000 personer större än året före. Det är nu närmare 200 000 människor som köar hos arbetsförmedlingarna. För alla dessa måste det vara en oerhörd besvikelse att uppleva att arbetslösheten bara ökade med den socialdemokratiska regeringen. Före valet talade både Olof Palme och Anna-Greta Leijon ofta och vältaligt om vådorna av att vara arbetslös, om de mänskliga tragedier som det innebar, om de sociala effekter det kommer att ha för en hel generation ungdomar att deras första kontakter med vuxenvärlden och arbetsmarkna den består av att ingen behöver dem. Det var sant — vartenda ord. Det tragiska är att denna erfarenhet nu delas av ännu fler. Socialdemokraterna lovade att arbetslösheten skulle sjunka bara de fick tillbaka regeringsmakten. I dag ser vi vad det löftet var värt! Det tredje stora sveket gäller skattereformen. Under valrörelsen frågade oss socialdemokraterna gång på gång, om vi stod fast vid skatteuppgörelsen. Och svaret blev detsamma varje gång: Vi står fast. Ett centralt inslag i skattereformen var det på förhand bestämda inflationsskyddet på 5,5 26 per år. Vi var i och för sig aldrig särskilt glada över denna konstruktion men accepterade den som ett led i kompromissen. Olof Palme var desto mer entusiastisk. I Dagens Nyheter skrev han att genom det sätts en norm för den inflationstakt som kan accepteras under de kommande åren. I folkpartiet uppfattade vi denna norm som ett åtagande. Inflationen skulle ner till 5,5-procentsnivån under 1983. Men vi varnade i olika sammanhang under valrörelsen för att den politik socialdemokraterna utlovade, om den skulle komma att förverkligas, utgjorde ett hot mot inflationsmålet och skattereformen. Dessa farhågor bekräftades när den nya regeringen devalverade på sin första dag. Det ändrade helt förutsättningarna för skattereformen. Att även regeringen hade den uppfattningen framgår av att folkpartiet, centern och löntagarorganisationerna inbjöds till överläggningar om skatterna. Devalveringen medförde en skatteskärpning på ca 1,5 miljarder. För att inte skattereformen skulle ge ett skärpt skattetryck krävdes alltså motåtgärder som gav skattelättnader på lika mycket. Vi föreslog att inflationsskyddet skulle stärkas och fick för detta stöd av TCO och SACO/SR. Uttalanden från regeringshåll antydde att regeringen gick i liknande tankar. Men i sista stund ändrade sig regeringen. Man gick på en linje som LO förordat och som kunde få kommunisternas stöd här i kammaren. Skatteskalan ändrades för 1983, och en avdragsrätt för fackliga avgifter infördes. Därmed övergav regeringen skattesamarbetet med folkpartiet och centern. På våren 1983 presenterade regeringen förslag till finansiering av skattereformens andra steg. Sammantaget föreslogs ökade energiskatter på 3,6 miljarder, vilket vida översteg vad som krävdes för att finansiera detta steg. Denna kraftiga skatteskärpning fann regeringen nödvändig för att förutom andra steget i skattereformen kunna finansiera bl.a. avdragsrätten för fackliga avgifter. De bitarna ställde vi självfallet inte upp på. Däremot har vi varit beredda att finansiera själva skattereformen till sista kronan, och drygt det. Därför accepterade vi också höjningen av oljeskatten och elskatten med sammanlagt drygt 2,2 miljarder. Men om regeringen vill ha hjälp med att finansiera avdragsrätten för fackliga avgifter får den söka stöd från annat håll än från folkpartiet. De förslag vi hittills har lagt fram på inkomstskatteområdet har syftat till att fullfölja skattereformen enligt de ursprungliga intentionerna. I motsats till regeringen står vi fast vid våra vallöften — också på det här området. Herr talman! Listan på svek från regeringens sida kan göras mycket lång. Jag tänker på byggandet, som skulle öka men som tvärtom har minskat. Jag tänker på budgetunderskottet, som skulle minska men som tvärtom har ökat. Jag tänker på hela den ekonomiska politik som regeringen nu för och som på flera sätt innebär ett stort svek mot landets ekonomi. Statsministern kommer säkert att invända att det hänt en del positivt inom ekonomin under den senaste tiden. Och visst har det det, men i mycket liten utsträckning hänger detta ihop med vad den svenska regeringen har gjort — bortsett från den stora devalveringen första dagen. Men denna förbättring av konkurrenskraften spelas bort om inte devalveringen följs upp med besparingsplaner och återhållsamhet. Det positiva som skett beror i huvudsak på den uppåtgående konjunkturen, de sjunkande oljepriserna och den i övrigt avtagande världsinflationen. Det är sådant som den svenska regeringen inte har något inflytande över. Det finns däremot ett antal utvecklingstendenser över vilka regeringen i större utsträckning råder. Dessa uppvisar en klart negativ bild. Jag har redan nämnt arbetslösheten. Inom folkpartiet har vi hela tiden betonat att insatser mot arbetslösheten måste ges högsta prioritet. Medel för de viktigaste insatserna måste naturligtvis reserveras först — inte sist, som resonemangen om värnskatt kan tyda på. På längre sikt kräver en effektiv kamp mot arbetslösheten att vi får ordning på statens finanser. Annars kommer arbetslöshetsproblemet att följa med oss länge, oberoende av hur mycket kortsiktiga insatser som görs. Och det är faktiskt inte temporära beredskapsarbeten och halvtidsjobb inom kommunala ungdomslag som de arbetssökande egentligen vill ha. Ungdomarna skall slussas in i varaktiga jobbi näringslivet — inte låsas in i tillfälliga jobb hos kommunerna. Varaktiga jobb med goda framtidsutsikter går inte att administrera fram inom regeringskansliet. Det kan bara ske genom att företag expanderar och genom att nya företag tillkommer. Inflationen är nu drygt 9 90 i Sverige. I våra viktigaste konkurrentländer är den 4 20 eller lägre. Om denna olikhet fortsätter, så kommer den konkurrensfördel i form av gynnsamt kostnadsläge för de svenska företagen som devalveringarna har skapat att snabbt försvinna. Det är i första hand två faktorer som är avgörande när det gäller att få ned prisstegringstakten, nämligen storleken på budgetunderskottet och utfallet av avtalsrörelsen. I fråga om budgetunderskottet har regeringen hittills inte lyckats göra någonting annat än att öka på det med ca 15 miljarder kronor. Dessutom har regeringen genom sina egna åtgärder förlorat ett helt år i den anpassningsprocess som behövs. Besparingsarbetet börjar nu från ett sämre utgångsläge än för ett år sedan, eftersom den socialistiska majoriteten i denna kammare har rivit upp flera stora besparingsbeslut. Krismedvetandet hos socialdemokraterna är fortfarande lågt. Under hela valrörelsen sade man nej till besparingsåtgärder. ”Det är svängrum, inte svångrem, som behövs.” Sådan var förkunnelsen, eller hur, Olof Palme? Då är det inte så lätt att växla om och förklara varför sparande i de offentliga utgifterna nu är nödvändigt. Detta märks tydligt på t.ex. LO-tidningen, som fortsätter att driva låt-gå-linjen i det som har kommit att kallas ”rosornas krig”. Om finansdepartementet och Kjell-Olof Feldt segrar i denna interna strid skall jag gärna bidra till blomsterprakten genom att överräcka en blåklint. Statens stora lånebehov tränger bort näringslivets investeringar och driver upp räntan. Staten måste nämligen täcka sitt underskott, och finns inte pengar till gällande ränta måste staten tränga ut andra låntagare genom räntehöjningar eller genom regleringar. Till detta kommer prishöjningseffekterna av det ökande underskottet. Hur regeringen skall lyckas med sin ambition att få ner inflationen till 4 9o under 1984 är en gåta. Regeringen har fortsatt den tidigare socialdemokratiska politiken med successiva skattehöjningar även under detta första år. Man har inte bara höjt ett stort antal skatter, man har också infört flera nya. Tydligen tänker man fortsätta på denna väg, eftersom regeringsförklaringen talade om nya inkomstförstärkningar. Regeringen har inte förstått att ytterligare skattehöjningar inte leder till något annat än att den ekonomiska anpassningen blir ännu svårare. Vi har redan världens högsta skattetryck i Sverige, och det är lätt att finna bevis för att detta har medverkat till de ekonomiska problem som vi nu brottas med. Ännu fler skattehöjningar leder till att inflationen ökar och att olika marknader fungerar sämre. Saneringen av statens finanser måste ske genom begränsningar på utgiftssidan, inte genom skattehöjningar. Det är då, när ett knappare bröd skall delas, som större krav måste ställas på rättvisa och rättfärdighet i fördelningen. Vi har grupper i Sverige som är helt beroende av samhällets stöd. Det som döljer sig bakom ”det glömda Sverige”, kommer vi inom folkpartiet inte att glömma. Vi är beredda att spara genom att låta dem som har några få sjukdagar avstå litet. Men standarden för de långtidssjuka måste förbättras. Vi är beredda att spara genom att låta dem av oss som har arbete få betala litet högre avgifter till arbetslöshetsförsäkringen. Men skyddet för de utförsäkrade måste förstärkas. Vi måste alla vara beredda att betala vad maten kostar, men stödet till flerbarnsfamiljerna måste förbättras. Herr talman! Fler svekdebatter stundar. Många signaler har kommit om förestående kraftiga prutningar på vårt internationella bistånd. Säkert har vi i folkpartiet förlorat en del röster på grund av vårt engagemang för de fattiga länderna. Men vi vill inte svika våra principer. Vi kan aldrig acceptera att svensk besparingspolitik skulle gå ut över de människor som lever på eller under svältgränsen. Avtidningsuppgifter att döma verkar det nu som om kritiken mot att räkna kommersiella krediter som bistånd har fått regeringen att tänka om. Men inte så att den vill bevara enprocentsmålet, utan i stället överväger den en direkt prutning genom att frysa biståndet på dess nuvarande nivå. Det blir i så fall ett öppet ställningstagande mot tidigare omhuldade principer om internationell solidaritet. Det handlar om ca 500-600 milj.kr. som man kommer att beröva de allra fattigaste människorna. Folkpartiet kommer aldrig att acceptera att enprocentsmålet överges. Men socialdemokraterna kan ändå lägga fram ett sådant förslag i trygg förvissning om att de kan räkna med stöd från moderaterna. Moderaterna har aldrig gjort någon hemlighet av att de gärna accepterar en reducering av biståndet. I det längsta vägrar man ändå att tro att socialdemokraterna skulle vara beredda att gå ifrån enprocentsmålet, som i Sverige har drivits fram av kyrkornas folk, av liberaler och av progressiva socialdemokrater. Om Sverige tidigare har ansetts vara ett föredöme för andra länder när det gällt biståndets utveckling, skulle vi plötsligt komma att framstå som svikare — med de konsekvenser det kommer att få i andra länder där det svenska exemplet under decennier åberopats av dem som velat öka biståndsinsatserna. Låt oss gärna diskutera biståndets innehåll och effektivitet. Men låt oss slå vakt om enprocentsmålet och redovisa det utan krumbukter! Kritik har under det senaste året riktats mot regeringen när det gällt handläggningen av ett antal frågor på utrikespolitikens område. Mycket tyder på att det här rör sig om en i grunden oklar kompetensfördelning mellan utrikesdepartementet och statsrådsberedningen när det inte varit fråga om blott och bar töntighet i hanteringen. Som en sten i bröstet ligger hos oss alla medvetandet om de krig och krigshotande internationella konflikter som pågår. Ubåtskränkningarna vid våra gränser, liksom kapprustningen, har ställt oss närmare allvaret i den spända internationella situationen. Supermakterna tycks driva sig själva allt närmare ytterligare en nivåhöjning av sin kärnvapenarsenal trots att de redan var för sig förfogar över en förstörelseförmåga långt över den som krävs för att totalförinta varandra flera gånger om. En fortsatt upprustning ökar inte deras egen säkerhet. Men däremot ökar det allvarligt riskerna för krig av misstag. Det finns inga enkla svar på frågan om hur vår värld skall kunna ta sig ur denna olyckliga utveckling, hur kapprustningen skall stoppas och vändas i en nedtrappning, hur ett minimum av förtroende skall kunna byggas upp. Det blir en maktpåliggande uppgift för bl.a. den kommande Stockholmskonferensen att ta itu med dessa frågor. Sverige bör på alla tillgängliga vägar söka bidra till den avspänning och begränsning av rustningarna som är så nödvändig. Det ökande folkliga engagemanget påverkar den atmosfär de politiska beslutsfattarna arbetar i. Men en allvarlig svårighet är de totalitära staternas metoder att förtrycka varje försök att organisera en folklig fredsopinion. Med anledning av den årliga kampanj som Amnesty International just nu avhåller vill jag understryka den utomordentliga vikt som Amnestys arbete har för att hjälpa enskilda människor som har drabbats av omänskliga regimers framfart. I regeringsdeklarationen heter det att ”Sverige efter måttet av sin förmåga skall arbeta för att värna de mänskliga rättigheterna”. Jag hoppas att en konkret punkt i detta arbete blir att ta upp de politiska fångarnas situation på Cuba, när dess vice regeringschef kommer på officiellt besök till Sverige i denna månad. En annan aktuell punkt gäller de sovjetiska judarnas situation. Nu senast har Yosif Begun, en 51-årig matematiker, dömts för antisovjetisk verksamhet. Hans brott är att han har sökt utresetillstånd till Israel och att han har undervisat judar i hebreiska och judisk kultur. Antisemitismen blir alltmera öppen i Sovjet, kränkningarna av mänskliga rättigheter alltmera skriande. De socialliberala krafterna i svensk politik har alltid haft djupa rötter i kristna och ideella folkrörelser. Från dem har kommit krav på tankeoch trosfrihet och oberoende av myndigheternas pekpinnar. Samtidigt har socialt ansvarstagande och medmänsklig solidaritet varit en självklarhet. Praktiskt har det tagit sig uttryck i en målmedveten strävan efter ökad folknykterhet. Nya beräkningar som anger att alkoholbrukets belastning på den svenska samhällsekonomin rör sig om ca 50 miljarder om året visar hur mycket som ännu återstår att göra på detta område. En stor del av opinionen för u-landsbiståndet bärs upp från samma håll. Dessa två exempel på socialt ansvarstagande — det ena rör Sverige, det andra våra fattigaste syskon i tredje världen — antyder också hur stor roll flödet ur dessa källor har spelat för det som förändrat Sverige från ett överhetens till ett folkets, från ett armodets till ett välståndets samhälle. Men det är angeläget att bereda de kristna och ideella organisationerna bästa möjliga arbetsbetingelser. Men då måste rörelserna stå fria, om de inte skall förlora sin skaparkraft. Staten skall stimulera men inte styra. Likaså bör fackliga organisationer undvika att driva sitt revirtänkande så att frivilliga ideella insatser försvåras. Herr talman! I regeringsdeklarationen finns några torftiga rader om kulturoch mediepolitiken. De är intetsägande därför att det i dag inte finns någon socialdemokratisk kulturoch mediepolitik. Det senaste året har debatten om ”sponsring”, dvs. näringslivets stöd till kulturen, blommat upp. Skälet måste vara att man bland kulturarbetarna inte längre har några förhoppningar om insatser och krafttag på detta område från regeringens sida. Annars är det i och för sig bra att näringslivet börjar intressera sig inte bara för idrott utan också för kultur. När det gäller mediepolitiken har utbildningsdepartementet abdikerat till förmån för Sveriges Radio. I radiohuset på Gärdet driver TV-ledningen kravet på betal-TV, riksradion och lokalradion ligger i öppen fejd med varandra. Alla tycks utgå från att socialdemokraternas mediepolitik fortfarande inskränker sig till nej till satelliter, nej till när-TV och nej till kabel-TV. Det nya avtal mellan staten och Sveriges Radio som måste beslutas av riksdagen senast våren 1985 kan rimligen inte förberedas bara i radiohuset — det måste faktiskt planeras också av regering och riksdag. Herr talman! De många sveken och löftesbrotten från socialdemokraternas sida underblåser de tendenser till politikerförakt som finns i samhället. Genom en avslöjande artikel av Lena Askling i Tiden vet vi att det fanns ledande socialdemokrater som var medvetna om att de inte skulle kunna hålla alla de löften som de så frikostigt utställde till väljarna. Men taktikerna segrade i fråga om valrörelsens utformning. Det väcker frågan: Är det värt priset att komma tillbaka till regeringsmakten med vilka medel som helst? Demokratin bygger på aktivt intresse och förtroende från medborgarna för politikerna. De som företräder svenska folket får inte uppträda eller tala så, att människor vänder sig bort i misstro och förakt. Men regeringens politik utmärks inte bara av svek utan också av konfrontation. Det myckna talet om ”den utsträckta handen” har visat sig vara tomt prat utan täckning. Särskilt uppenbart är detta i fråga om löntagarfonderna. Hela näringslivet, de tre icke-socialistiska partierna och majoriteten av svenska folket säger nej till fonderna. Men de skall ändå drivas igenom. De olika tekniska justeringar som gjorts — nu senast i lagrådsremissen — har aldrig kunnat dölja att grundtankarna hela tiden varit desamma: pengar tas från företagens vinster, samlas i kollektiva, fackligt styrda fonder och används för att köpa upp företag. I sin förlängning innebär löntagarfonderna att maktkoncentrationen i samhället ökar. Folkpartiet har presenterat ett program som i motsats till socialdemokraternas verkligen sprider makten och minskar maktkoncentrationen. Det innebär bl.a. att man bör uppmuntra de enskilda företagen att införa andel-i-vinst-system för de anställda. Sådana system finns redan i ett antal företag, t.ex. SE-Banken och Handelsbanken, Åkermans och Volvo. F. n. lägger lagstiftningen hinder i vägen för en snabb utveckling av andel-i-vinstsystem. Och i en promemoria från finansdepartementet vill man ytterligare försvåra denna utveckling genom att belägga vinstandelarna med arbetsgivaravgifter. Regeringen verkar helt oemottaglig för alla argument och alla erfarenheter som visar att de kollektiva löntagarfonderna inte löser några problem utan tvärtom bara skapar nya. När Tage Erlander överlämnade ordförandeklubban i det socialdemokratiska partiet till Olof Palme gav han honom rådet att lyssna till rörelsen. Erlanders avsikt var säkert inte att rådet skulle tolkas så att man bara lyssnar till rörelsens koryféer och funktionärer. Det är vad Olof Palme och socialdemokratin faktiskt har begränsat sig till i löntagarfondsdebatten. Och därför måste rådet till Olof Palme i dag bli: Lyssna till folket! Regeringen avser nu tydligen att driva igenom löntagarfonderna i riksdagen med stöd av bara kommunisterna. Till detta skall här sägas: De kollektiva löntagarfonderna kommer att avvecklas så fort de borgerliga partierna får majoritet i denna kammare. Och det är ett löfte som inte kommer att brytas. Herr talman! 375 dagar med Olof Palmes regering är 375 dagar av uteblivna besparingar, ökad arbetslöshet, minskad byggnation, ökat budgetunderskott — 375 dagar av brutna löften, svek och konfrontation. Vad Sverige behöver är inte mer socialism utan mer liberalism.

Herr talman! 1976 gav väljarna de borgerliga partierna chansen att visa vad de förmådde, att visa sin handlingskraft. Efter sex år känner alla till resultatet: Statens ekonomi kördes i botten, utlandsskulden blev rekordstor, arbetslösheten ökade mycket snabbt, välfärden urholkades. Produktionen minskade och reallönerna sjönk. De usla resultaten var till dels en följd av den internationella krisen, som sköljde in också över vårt lands gränser, till dels berodde de på de borgerliga regeringarnas obeslutsamhet och splittring. De ständiga långbänkarnas regeringar gav ingen handlingskraft i rikets ledning. När ni nu har dragit era klagovisor i dag kan man fråga sig, som många säkert gör: Varför gjorde ni inte något åt det under alla de år då ni satt i regeringen? I sex år hade ni chansen, och resultatet blev ett kapitalt misslyckande. Det är så dags att klaga nu! Den nya socialdemokratiska regeringens uppgift blev att ta Sverige ur krisen. Det är en svår uppgift. Det gäller att åter få svängrum för produktion och sysselsättning i det svenska samhället. Vi hade i opposition format ett ekonomiskt krisprogram som byggde på den djärva förutsättningen att det går att klara både värnet av sysselsättningen och kampen mot inflationen på en gång. Det gick rakt emot den förhärskande tendensen i framför allt konservativt styrda länder, där man varit beredd att offra människors rätt till arbete för att kunna hålla nere priserna. Vi inbillade oss inte ett ögonblick att det skulle gå snabbt. Jag sade ständigt i valrörelsen: Vår ekonomi är som en kärra som rullar i utförsbacken. Först måste vi springa ikapp kärran, sedan få stopp på den. Först därefter kan vi baxa upp kärran för backen igen. Vi grep oss omedelbart an med uppgiften. Det har gått bättre än vi vågade tro för ett år sedan. Och när man hört hur sura, griniga och förgrämda ni har varit här i dag speglar väl det att ni vet att vi har lyckats bättre än ni gjorde och att ni är avundsjuka. Man kan möjligen säga att det är mänskligt. Det finns tydliga tecken på en återhämtning i den svenska ekonomin. Vi kan avläsa den i de gynnsamma exportsiffrorna, i den dramatiskt förbättrade handelsbalansen, i den ökande produktionen och den hyggliga orderingången. Prisökningarna har blivit lägre än vi befarade för ett år sedan. Arbetslösheten är ännu alldeles för hög, med det finns en del tecken på förbättring. Hur väsentlig denna återhämtning är framstår tydligt om man tänker sig att den tidigare borgerliga politiken hade fått fortsätta. Då hade dessa förbättringar med största säkerhet frusit inne. Då hade vi bl.a. inte kunnat undgå en dramatisk ökning av arbetslösheten. De positiva resultaten hade inte varit möjliga att uppnå utan en konstruktiv medverkan av olika grupper i samhället. För drygt ett år sedan utsattes den svenska kronan för en massiv och spekulativ attack, som framtvingade ett beslut om devalvering på regeringens första dag. Då vände sig regeringen till löntagarnas organisationer och bad dem att inte begära kompensation för devalveringens priseffekter. Det skulle bli katastrofalt för vår ekonomi. Löntagarna förklarade att de var beredda att ta på sig denna börda som ett led i arbetet med att föra Sverige ur krisen. Det var att ta samhällsansvar. När Ulf Adelsohn åker land och rike runt och skymfar facket, borde han ett ögonblick besinna att just fackföreningsrörelsen återigen visat ett samhällsansvar som moderaterna sällan förmår mobilisera. Därefter vände vi oss till pensionärernas organisationer och frågade om pensionärerna var beredda att ta på sig samma börda. Vi tyckte det var nödvändigt och moraliskt riktigt att ställa samma fråga till dem som till löntagarna. Till vår glädje svarade man ja. De som är äldre vet att det säkraste skyddet de kan få på sin ålderdom är en stark svensk ekonomi. De har känsla för landet. Därför förklarade de sig redo att avstå från kompensation för devalveringens effekter på priserna. Regeringen har diskuterat med pensionärsorganisationerna hur avräkningen skall gå till. Vi är inte överens om hur mycket som skall avräknas och under vilken period. I grundfrågan är vi däremot alldeles ense. Vi lovade i valet att återinföra den värdesäkring av pensionerna som den borgerliga regeringen på ett mycket allvarligt sätt hade börjat urholka. Så skedde också hösten 1982, och så kommer det att bli efter den avräkning som nu sker. Inför 1976 års val och inför 1979 års val lovade de borgerliga dyrt och heligt att bevara värdesäkringssystemet fullt ut. Thorbjörn Fälldin använde t.o.m. sin mor som argument för centerns löfte om värdesäkring. Efter valet 1979 avskaffade den borgerliga regeringen värdesäkringen i mycket väsentliga delar och med långsiktigt mycket svåra effekter. Hela systemet skulle komma att undergrävas. Hur kan ni mot den bakgrunden vara så indignerade nu? Vi socialdemokrater kan se pensionärerna i ögonen och säga: Vi tryggar era pensioner. Vi återinför värdesäkringen. Vi är samtidigt övertygade om att ni är beredda att ta på er er del av bördan i arbetet med att åter göra Sverige ekonomiskt starkt. När pensionerna för 1984 skall fastställas kommer regeringen dessutom att ta hänsyn till de grupper som bäst behöver en förstärkning: handikappade, förtidspensionärer, människor med låg pension. Jag är övertygad om att en sådan fördelning står i samklang med pensionärernas och de handikappades önskan om rättvisa. Arbetslösheten går som ett gissel över hela den industrialiserade världen. I år når den rekordhöjder: 34 miljoner människor i OECD-länderna, i första hand ungdomar. Detta är ett enormt slöseri, ett lidande för miljoner enskilda människor och på litet längre sikt ett hot mot det demokratiska styrelseskicket. Det fruktansvärda är att man i många länder börjar betrakta arbetslöshet som någonting självklart, som man knappt kan göra något åt. Den socialdemokratiska regeringen har under det senaste året satt in väldiga resurser för att värna sysselsättningen. Ändå är arbetslösheten fortfarande oacceptabelt hög. Men det finns trots allt ljustecken. Under det sista borgerliga regeringsåret steg arbetslösheten, från september 1981 till september 1982, med 49 000 människor. Mellan september 1982 och samma månad 1983 har den legat kvar på oförändrad nivå. Framför allt har vi hejdat den mycket snabba nedgången av antalet jobb i industrin, som kännetecknade det borgerliga fögderiet. Under de två sista borgerliga regeringsåren förlorades 85 000 industrijobb. Likaså har ungdomsarbetslösheten minskat något. Om vi konsekvent mäktar fullfölja den ekonomiska politiken, finns det möjlighet att vi åter skall få uppleva sjunkande arbetslöshetssiffror och förbättrad sysselsättning. Därmed skulle vi börja uppnå denna regerings viktigaste mål. ; De borgerligas klagan om sysselsättningen låter också ihålig. Det var ju under er tid, framför allt under era sista regeringsår, som arbetslösheten på allvar började skjuta i höjden. Hade de borgerliga fått fullfölja sin politik, skulle — har vi räknat med — arbetslösheten i dag säkert vara 50 000-60 000 personer högre. Finansdepartementets planeringschef under de borgerliga åren, nu anställd hos Arbetsgivareföreningen, förklarade i TV häromveckan att det behövs högre arbetslöshet, och den nye folkpartiledaren förklarade att vi under lång tid framöver måste acceptera en hög arbetslöshet. Nu börjar man ta bladet från munnen. Ulf Adelsohn förklarade inför hemresan efter flera veckors besök i USA: Ingen här talar om arbetslöshet. Det finns 10 miljoner arbetslösa människor i USA. Tror inte Ulf Adelsohn att de talar om arbetslösheten? Eller att deras barn, släktingar och vänner och tidigare arbetskamrater inte talar om arbetslösheten? Ulf Adelsohns uttalande ger bara besked om i vilka kretsar han rör sig och besked om en stor okänslighet när det gäller den viktigaste frågan för vanliga människor — i USA och i Sverige — nämligen sysselsättningen. Vi går nu in i det andra skedet av krispolitiken. Där kommer inflationsbekämpningen i centrum för intresset. För att bevara vår konkurrenskraft måste vi ner i samma inflationstakt som våra huvudkonkurrenter på exportmarknaden. Annars förlorar vi snabbt de stora fördelar vi vunnit genom devalveringen. Och då försämras allvarligt våra möjligheter att nå det viktigaste målet för politiken: en förbättrad sysselsättning. Så hör inflationens bekämpning och sysselsättningspolitiken ofrånkomligen samman. Det gäller att bättre utnyttja våra tillgångar och samtidigt lösa väsentliga rättviseproblem. 1984 blir ett avgörande år för om vi skall lyckas i vår föresats att få Sverige ur krisen. Vi har målet att komma ner till en inflation på 4 26 under loppet av nästa år. Vi har fått god uppslutning kring detta mål från åtskilliga grupper i samhället — på bostadsmarknaden, när det gäller kommunerna osv. För att förverkliga målet krävs måttliga löneavtal. Det är helt avgörande för om vi skall lyckas i det andra steget i krispolitiken. Eller, mera positivt uttryckt, kan vi få en låg inflation och måttliga löneavtal, finns det under de närmaste åren för första gången på många år chansen till en faktisk förbättring av reallönerna. Här krävs det verkligen en positiv medverkan från alla grupper i samhället. Regeringen kommer med fast beslutsamhet att fullfölja sin ekonomiska politik. Den kan i vissa avseenden te sig kärv och hård, inte minst när det gäller budgetpolitiken. Efter dessa år av borgerligt vanstyre finns det ingen annan väg. Det är fullt naturligt i en demokrati att olika grupper i det svenska samhället uttrycker missnöje i de delar som de drabbas, kräver särskilda åtgärder för egen del. Jag finner ingen anledning att moralisera över detta, vi är beredda att diskutera med dem alla. Men vi kan inte frånsäga oss ansvaret att regera landet, ta de nödvändiga besluten, även om de ter sig impopulära, driva vår politik efter bästa förmåga. Det är i praktisk gärning en politik i hela folkets intresse. Resultaten får väljarna ta ställning till vid nästa allmänna val. Det är så det går till i en demokrati. De borgerliga partierna är alltid intresserade av låga löner. De är också alltid intresserade av höga vinster. Dessa vinster skall gå till kapitalägarna och därmed öka deras rikedom och deras makt. Visserligen talar man vackert om ägarspridning och maktspridning, men i själva verket koncentreras makten och förmögenheterna alltmer. Enligt en artikel av Gunnar Fredriksson äger en halv procent av de svenska hushållen över 50 960 av aktiekapitalet, och denna koncentration bara ökar. Ett trettiotal familjer äger förmögenheter på 20 miljarder, medan allt fler lågavlönade har problem med att ens klara sig på sin lön. Under 1981 fördubblades antalet miljonärer, samtidigt som en halv miljon människor måste lita till socialhjälp. I Svenska Cellulosabolaget röstar tre personer för över 78 Jo av rösterna på bolagsstämman, i SKF tre personer för över 74 Yo, i Electrolux tre personer för över 91 26, osv. Dessa fakta vill inte de borgerliga höra talas om. Vi vet nu att i det borgerliga samhället koncentreras makten över ekonomin till några få. Vi socialdemokrater anser detta orimligt. De som arbetar måste ha delaktighet i de stora förmögenheter som skapas. De måste ha en delaktighet i bestämmandet över dessa medel, ty de har i sin dagliga möda varit med om att arbeta ihop dem. Och de vill att medlen skall användas för att trygga deras jobb, inte för snabba klipp. Det är därför vi vill ha löntagarfonder. Det är därför jag kallar dem för löntagarnas trygghetsfonder — de medverkar till trygghet för jobbet. I en artikel häromdagen konstaterar förre landshövdingen Per Nyström att ”en ny rättsbildning växer fram, nämligen de anställdas rätt till viss del av den industriella förmögenhetsbildningen. Det tar sin tid innan denna rättsprincip blir accepterad, men så är det med all ny rättsbildning. Såvitt jag kan förstå är denna rättssats en väsentlig del av de förslag till löntagarfonder som framlagts. På längre sikt kommer de att mjuka upp intressemotsättningarna inom industrin — även om det är utopiskt att tro att alla konflikter därmed vore lösta.” Denna del av löntagarfondsdebatten håller vi redan på att vinna. På en del håll i näringslivet inser man också att detta är en ofrånkomlig utvecklingens gång och försöker inrätta sig därefter, bara det sker på kapitalägarnas villkor. Men de ledande kretsarna i den svenska högern. har en fullkomligt förstelnad inställning. En SAF-direktör förklarade härförleden att löntagarnas inflytande genom löntagarfonder var orättfärdigt, eftersom man bara borde få makt efter ”egna meriter”. Då reses frågan: Vilka meriter är det som legitimerar makten, den väldiga makten hos dem som i dag bestämmer inom svenskt näringsliv? Till stor del är det folk som ärvt sin makt. Härom sade redan Alfred Nobel: ”Jag är i grund och botten socialdemokrat, dock med moderation; särskilt anser jag stora ärvda förmögenheter vara en olycka som blott verkar till människosläktets försoffning. Den som vore i besittning av en större förmögenhet borde därför ej låta den mer än till någon del övergå till sina släktingar.” Ett annat sätt att nå stor makt i det svenska samhället är genom finansiella operationer och fastighetsspekulation. Häromveckan publicerade en svensk affärstidskrift en lista över de 67 familjer som har förmögenheter på 100 milj.kr. eller mer. En handfull av dem hade nått makten och förmögenheten genom en egen affärsidé eller en unik produktionsidé, och för dem lyfter jag på hatten. I övrigt var det — förutom de ärvda förmögenheterna — fastighetsaffärernas, de finansiella operationernas och de snabba klippens män och kvinnor som visades upp. Deras makt över människor är väldigt stor. Men vad legitimerar denna makt? Detta kallar man att nå makt på ”egna meriter”. Någon annan göre sig icke besvär. Vi menar att de som dag efter dag, år efter år, står ute i produktionen och arbetar därmed också skall ha rätt till delaktighet i förmögenhetsbildningen och delaktighet i bestämmandet över hur de pengar han eller hon varit med om att arbeta samman skall användas. Från denna djupt demokratiska ståndpunkt kommer vi icke att vika. Jag är, liksom Per Nyström, helt övertygad om att detta snart kommer att ingå i det allmänna rättsmedvetandet. Det är en väldig styrka för oss att medan de borgerliga fäktar efter det förflutna, så arbetar vi alldeles uppenbart med tankar och principer som hör framtiden till, som på olika vägar kommer att bryta igenom i alla de västerländska industrisamhällena. Fonderna i AP-systemet kommer att få sina pengar dels genom en särskild vinstdelningsskatt, dels genom en avgift på lönesumman på 0,2 20. När man bestämmer underlaget för vinstdelningen kommer man att räkna av inflationen, inkomstskatten och avsättningar till investeringsfonder. Dessutom får varje företag ett fribelopp på antingen 500 000 kr. eller 6 26 på lönesumman. Skatten på det som återstår är 20 90. Detta betyder att nästan alla mindre och medelstora företag står utanför vinstdelningen. Det är stora företag med goda vinster som får bidraga. En särskild fond med stöd till småföretagen inrättas. Var och en av de fem fonderna får använda upp till 400 milj.kr. per år för att köpa aktier i svenska företag. Styrelsen på nio personer skall ha en regional förankring, och fem av dem skall företräda löntagarintressen. De kan överlåta 50 90 av sin rösträtt på bolagsstämman till det lokala facket. Hela avkastningen från fonderna går till pensionssystemet och bidrar därigenom till att trygga pensionerna. Därför är de trygghetsfonder för pensionerna. Löntagarfonder är för oss en viktig del i krispolitiken. De möjliggör lugnare lönerörelser, tillför riskkapital till näringslivet, bidrar till en jämnare förmögenhetsfördelning och medverkar till att trygga pensionerna. De medför att löntagarna får litet mera makt och kapitalägarna litet mindre makt. Reformen är viktig nog, men medför ingen drastisk omvälvning. Den är ett typiskt blandekonomiskt, reformistiskt förslag av socialdemokratiskt märke. Den är fullt förenlig med en fungerande blandekonomi. Detta rätt blygsamma förslag har av de borgerliga partierna i vederbörlig ordning betecknats som ett hot mot demokratin, en katastrof för näringslivet, marknadsekonomins förkvävande osv. Man frågar sig om de borgerliga inte håller på att bli sina egna överords fångar. Så fort ordet löntagarfonder nämns, börjar Fälldin och kompani rulla ut taggtråden och tala om öststatskommunism, moderaterna spelar upp fackets tyranni och pampvälde, folkpartiet ser den fria marknadsekonomin försvinna. Man hör kedjorna rassla på dessa slagordens fångar. Tror ni inte att ni får problem med trovärdigheten när människorna upptäcker att ni bara förmår skrämma och hota, när de börjar sätta sig in i förslaget och upptäcker att det inte finns någon som helst proportion mellan det faktiska förslaget och den väldiga skrämselpropaganda som ni bedriver och när de upptäcker att allt det hemska ni hotar med inte inträffar? Och vad är alternativet? Det borgerliga alternativet kom väl till uttryck bl.a. vid det spektakel som häromdagen utspelades på Kinneviks bolagsstämma. En förtvivlad liten aktieägare steg upp efteråt och förklarade: ”Tänk om det här skulle gå i TV. Vilket underhållningsvärde och vilken propaganda för dem som vill ha löntagarfonder. Vi små aktieägare har ju inget alls att säga till om.” Ett tillfälligt missöde? Inte alls. Det är typiskt att den förre chefen för Industriförbundet gick ut och vädjade i radio med följande ord: ”Jag skulle vilja säga att det vore en nåd att stilla bedja om att alla de som sysslar med kortsiktiga s.k. klipp eller olika former av maktkombinationer, som inte har något absolut uttalat konstruktivt syfte, att de tog det litet lugnt ett slag nu. I varje fall under de närmaste månaderna medan löntagarfondsfrågan befinner sig i ett sådant avgörande skede.” Han känner sina pappenheimare, denne ansvarsmedvetne man. Han anar vad de kan ha i kikaren. Ställ mot detta uttalanden från arbetarna i Fagersta, som berättade hur det känns att sitta och vänta på ett beslut som någon långt bort i New York skall fatta! Med löntagarfonder kommer de och deras kamrater att få rätt att säga sitt ord på bolagsstämman. Dessa arbetare tar inte över, som ni hotar med. De förkväver inte demokratin, som ni skrämmer med. De får helt enkelt ett ord med i laget och kan sätta någon makt bakom orden. Denna skillnad är trots allt väsentlig. Vi har arbetat länge med frågan om löntagarfonder. Det är en svår fråga, eftersom den innebär att man plöjer ny mark. Vi har, precis som vi lovade i valrörelsen, sträckt ut handen till samförstånd, för att nå en uppgörelse och en kompromiss. Det vore bra för landet. Det finns mycket klokt folk ute i näringslivet som man kan resonera förnuftigt med om dessa ting. Vi kanske kunde ha mött dem i en uppgörelse. Svaret från de bestämmande har varit helt avvisande. Man har krävt underkastelse från socialdemokratins sida. Arbetsgivarna har vägrat att ens framföra sina uppfattningar i samtal med regeringen. Skall samtal föras med landets folkvalda regering, kräver de att få diktera samtalsämnena. Jag kan inte annat än beklaga att vår vid upprepade tillfällen visade vilja till samförstånd, alltsedan den dag då Gunnar Helén krävde en utredning om löntagarfonder, från borgerlighetens sida mötts med en allt hårdare konfrontation — detta trots att behovet av löntagarfonder ökat. Man har stundom sökt påskina att om bara löntagarfondsfrågan lades åt sidan, skulle det bli samarbete om allt annat. Vi övervägde mycket noga i regeringen om det i landets intresse kunde finnas skäl att gå denna önskan till mötes. Vi är inte bundna av prestigeskäl, och det kunde te sig lockande att vinna en bredare samverkan. Men vi kom fram till att denna uppoffring från vår sida i praktiken vore helt meningslös. Den skulle med hänsyn till de stämningar vi kunde avläsa bara leda till att kraven växte. Då kunde vi snabbt förvänta oss t.ex. krav på att i samarbetets intresse låta arbetslösheten växa, försämra sjukförsäkringen, avskaffa den solidariska lönepolitiken, låta de sociala och ekonomiska klyftorna växa och urholka välfärdssystemet. På den vägen skulle välfärdssamhället brytas sönder. Detta är ett uttryck för de vindar som f. n. blåser inom den internationella högern. Vi är, som jag sagt någon gång, tillbaka i något av 20-talet. Arbetsgivarna och dem närstående politiska partier eftersträvar en hård polarisering, styrkta av den ängslan hos människor som följer i den ekonomiska krisens spår. De talar föga om arbetslöshet, men desto mer om att skära ner statens stöd till utsatta grupper. De talar sällan om gemensamt ansvar. De talar desto mer om att låta marknaden bestämma, den rena marknaden där de starka och hänsynslösa alltid främst tar för sig. De talar aldrig om kapitalägarnas makt. Desto mera hetsar de mot facket. Ty facket består av människor som håller ihop, och de stör därmed den rena marknaden. Så går de beslutande kretsarna i Svenska arbetsgivareföreningen och i den svenska högern till konfrontation. De tycks befinna sig ljusår från den tid då arbetare och arbetsgivare satte sig ner i Saltsjöbaden för att värna om demokratin, samarbetet och arbetsfreden i det svenska samhället. Socialdemokraterna kan självfallet inte falla undan för någon högervåg. Vi kommer att värna de vanliga löntagarnas och de utsatta gruppernas intressen. Det är dessutom min övertygelse att denna högervåg nådde sin kulmen i slutet av 1970-talet och nu så småningom kommer att ebba ut. Det främsta skälet är helt enkelt att politiken misslyckats i de länder där högerteorierna tillämpats. De arbetslöshetens och de sociala motsättningarnas länder där högerteorierna förverkligats framstår allt mindre lockande för vanligt folk. Jag tror att man på högerkanten så småningom kommer att finna att konfrontation inte lönar sig, att den tvärtom skadar väsentliga värden i det svenska samhället. Därför kommer vi att upprätthålla den socialdemokratiska samarbetstraditionen, även i detta bistra klimat. Människor vet, och skall även fortsätta veta, att socialdemokratin alltid är beredd till samarbete i för landets medborgare viktiga frågor. Den socialdemokratiska regeringen har beslutsamt tagit sig an de väldiga ekonomiska problem som det borgerliga vanstyret lämnade efter sig. Det är delvis ett hårt och kärvt arbete. Men vi kommer envist att hålla kursen, ty vi känner oss vara på rätt väg. Vi gör det i hög grad därför att vi håller fast vid våra långsiktiga målsättningar för framtidens samhälle. Först och främst vill vi återvinna ett samhälle där alla har arbete. Arbetslösheten är ett socialt ont som vi aldrig kan acceptera. Vi accepterar heller inte ett samhälle med växande sociala klyftor. Det finns i dag ingen anledning till att i första hand de sämre ställda grupperna skall betala den borgerliga vanskötseln av vår ekonomi. Vi står fast vid kravet på social utjämning. Vårt mål är att fördjupa välfärden i samhället. Vi vill ge människor ökad delaktighet i samhällsbygget och vidgade möjligheter att påverka sin egen situation. Det är socialdemokratin som till de borgerligas förtrytelse tagit initiativet i frihetsdebatten i det svenska samhället. Det initiativet skall vi behålla. Vi skall fortsätta att arbeta för fred och försoning mellan folken. På det sättet måste vi förena det kärva arbetet med att få ordning på den svenska ekonomin och den långsiktiga strävan att förverkliga ett samhälle med frihet och gemenskap mellan människor.